Herr talman! Jag ber att till riksdagen få överlämna 1990 års kommittéberättelse.

Statens budget är den fråga som riksdagen lägger ner mest arbete på under våren. För budgetåret 1990/91 inleds nu detta arbete genom det budgetförslag som regeringen alldeles nyss har överlämnat till riksdagen. I år startar vi arbetet med en nyhet. Finansministern kommer nu här i kammaren att lämna information om budgeten. Därefter får oppositionens företrädare komma till tals. Ordet går först till finansminister Kjell-Olof Feldt. Därefter följer Carl Bildt, Bengt Westerberg, Olof Johansson, Lars Werner och Claes Roxbergh.
Herr talman! I dag överlämnar den socialdemokratiska regeringen sitt åttonde budgetförslag till riksdagen sedan regeringsskiftet 1982. När vi framlade vårt första förslag, i januari 1983, visade bytesbalansen för 1982 ett underskott som motsvarade 4 96 av bruttonationalprodukten. Arbetslösheten var på väg upp, liksom inflationen. Budgetunderskottet beräknades bli 90 miljarder kronor. Ekonomerna i SNS konjunkturråd skulle några månader senare tala om att vi var på väg in i en ”skuldfälla”, där valet stod mellan ”massarbetslöshet” och ”hyperinflation”. Prognoserna från oppositionen var, om möjligt, ännu dystrare. Det blev varken hyperinflation eller massarbetslöshet i Sverige under 80 talet. Det blev en knagglig och med törnen beströdd väg ur krisen — men, märk väl, det var en väg ur krisen. Vi står i dag i en långt starkare position än 1982. Industrin har återhämtat sig, vinsterna har gått upp, investeringarna har skjutit fart, budgetunderskottet är borta — och allt detta har kunnat äga rum utan någon social nedrustning, utan nedskuren offentlig service, och utan ökad arbetslöshet. Tvärtom har vi i Sverige kunnat öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Ur dessa synpunkter har vi anledning att vara ganska nöjda med det decennium som nu går ur tiden. Vi har framgångsrikt bekämpat det som skapar de största klyftorna och de svåraste sociala problemen — arbetslösheten. Men vi måste också självkritiskt inse att det ändå på vissa områden uppstått ökade klyftor under 80-talet. Inte därför att de fattiga skulle ha blivit fattigare — för det har de inte blivit — och inte heller för att det saknats reformer — för sådana har genomförts. Och inte heller i första hand för att löneskillnaderna har ökat — för det har, trots allt, rört sig om mycket små förändringar. Utan därför att de som ägt kapital och värdesäkrade tillgångar har kunnat öka sin standard jämfört med vanliga löntagare. Det är i sin tur ett resultat av fyra faktorer: 0 Det budgetunderskott som uppstod under 70-talet försköt sparandet till privata händer och gynnade dem som redan hade mycket. 0 Den höga inflationen urholkade reallönerna och medförde samtidigt en enorm omfördelning till dem som hade inflationssäkrade realtillgångar, t.ex.aktier eller fastigheter. 0 Det skattesystem vi nu håller på att reformera har ganska konsekvent gynnat kapitalinkomster jämfört med vanliga löneinkomster. Skatteplanering har urholkat skattemoralen. o Stelbenta regelsystem och inbyggda automatiska kostnadsökningar i den offentliga sektorn har slukat en allt större del av våra skattepengar och därmed förhindrat andra nödvändiga förbättringar av den offentliga verksamheten. Herr talman! Den ekonomiska återhämtningen har skapat möjligheten att under 90-talet få till stånd en utveckling som fler människor upplever som rättvis. Men då krävs att vi kommer till rätta med de ekonomiska problem som nu står framför oss. Det nya budgetförslaget identifierar dem som tre: Oo Inflationen är för hög. Lönekostnaderna stiger mycket snabbare än i konkurrentländerna. Det urholkar konkurrenskraften, och kommer — om utvecklingen inte med det snaraste bryts — att hota sysselsättningen. o Tillväxten är för svag. Den räcker inte till för att alla viktiga krav som ställs på produktionen — ökade reallöner, investeringar i miljö och energi, utbyggd barnomsorg och sjukvård, m.m. — skall kunna tillgodoses. o Sparandet är för lågt. Det betyder att de resurser som sätts åt sidan för tillväxt och framtida konsumtion är för små. Det betyder också att underskottet i de utrikes affärerna återigen har börjat växa. Innebörden är att vi i Sverige förbrukar mer än vi producerar. Än är Sverige inte i kris. Men om den nuvarande utvecklingen fortgår — med för snabb inflation och försämrade utrikesaffärer — är risken stor för att den leder till en ekonomisk kris av ungefär samma slag som 70-talets. För att vända utvecklingen måste den ekonomiska politiken vara stram, samtidigt som den inriktas på att öka effektiviteten i användningen av landets ekonomiska resurser. Det första målet är att bryta prisoch kostnadsstegringarna. Det är det som har väglett regeringens arbete med den nya budgeten. För andra året i rad presenteras en balanserad budget. Utgiftsutvecklingen präglas av stor återhållsamhet. Trots den kärva inriktningen har det, genom omprioriteringar, ekonomisk tillväxt och rationaliseringar varit möjligt att göra nya insatser på några områden: o Föräldraförsäkringen byggs ut till 15 månader, som en etapp i arbetet för att nå fram till 18 månaders ledighet. Antalet platser på förskollärarutbildningen ökar, för att underlätta utbyggnaden av barnomsorgen. o Kulturanslagen ökar. Det gäller kultur för barn och ungdom; stöd till museer, symfoniorkestrar och musikteatrar; och det gäller kulturverksamheten i folkrörelser och amatörorganisationer. o U-hjälpen ökar med 1,3 miljarder kronor. Ett särskilt bistånd på 1 miljard kronor ges till länder i Östeuropa för att stödja utvecklingen mot demokrati och marknadsekonomi. o Socialförsäkringarna skall reformeras. Passivt stöd till människor utanför arbetslivet skall ersättas med insatser för att slussa människor tilbaka till ett aktivt liv. Arbetslivsfonden skall bidra till insatser för förbättrade arbetsmiljöer och en mer effektiv rehabilitering. o Många människor är oroliga för ökad otrygghet och ett mer brutalt våld. Därför ökas antalet aspiranter vid polishögskolan. Även om budgeten är i balans och finanspolitiken inte leder till någon påspädning av totalefterfrågan i den svenska ekonomin, kommer våra produktionsresurser att fortsätta att vara hårt ansträngda. Överhettningen på arbetsmarknaden har inte minskat nämnvärt. Särskilt den höga prisoch löneökningstakten gör att en ytterligare åtstramning av den ekonomiska politiken är motiverad. Det gäller i synnerhet när vi nu kan avläsa resultatet av lönerörelsen 1989. Det råder ingen tvekan om att lönebildningen i vårt land håller på att spåra ur. Under 1989 beviljade sig svenska folket genomsnittliga löneökningar på över 9 Jo i timmen, samtidigt som produktionen per timme ökade med mindre än 1 20. Det mesta tyder på att gapet mellan lönestegring och produktivitetsökning kommer att vara stort även 1990. Hittills har de stora kostnadsökningarna inte slagit mot produktion och sysselsättning tack vare den fortsatt starka utlandskonjunkturen. Men Sveriges andel av världshandeln har krympt, och vi måste nu utgå från att den ogynnsamma kostnadsutvecklingen — om den inte bryts — ganska snabbt kommer att försämra förutsättningarna för produktion och sysselsättning. Därför är det nu som kostnadstrenden måste brytas. En möjlighet att göra det uppstår i och med att sänkta inkomstskatter ger löntagarna ökad köpkraft. Genom skattereformen 1990 och 1991 kommer priserna på olika tjänster att stiga till följd av breddad moms. Det är en del av finansieringen av den sänkta skatten på arbetsinkomster. Regeringen utgår från att arbetsmarknadens parter inte kommer att medverka till ytterligare höjningar av lönerna till följd av de prishöjningarna. Att lönevägen kompensera för skattehöjningar som finansierar andra skattesänkningar är inte vägen att bryta inflationen. Regeringen avvisar arbetslöshet som medel att få ned prisoch löneökningarna. Den nuvarande trenden mot alltmer urholkad konkurrenskraft och stigande underskott i bytesbalansen kan emellertid inte längre accepteras. Vi har nu kommit till en kritisk punkt i den ekonomiska utvecklingen. Den närmaste tiden kommer att bli avgörande för möjligheten att få ned inflationen utan att gå den i andra länder vanliga vägen över hög arbetslöshet. Regeringen inbjuder arbetsmarknadens parter till överläggningar om lönerna för 1990 och 1991. Syftet är att skyndsamt nå fram till centrala avtal, som bryter den alltför höga lönestegringstakten. Sedan överläggningarna med arbetsmarknadens parter avslutats, kommer regeringen att ta ställning till i vilken utsträckning den ekonomiska politiken ytterligare måste skärpas. Omfattningen och inriktningen av åtgärderna blir beroende av utgången av överläggningarna med arbetsmarknadens parter. Regeringen uttalade i regeringsförklaringen i höstas att uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas övriga politiska krav. Reformer kommer bara att kunna genomföras om de, utan skattehöjningar, kan finansieras inom ramen för en fortsatt stram finanspolitik. Uppfylls inte det villkoret, kommer reformerna att uppskjutas eller omprövas. Det här är en kärv politik. Men den är nödvändig. Alternativet är att låta prisoch kostnadsstegringarna rulla på — vilket obönhörligen så småningom kommer att medföra kris på arbetsmarknaden. Regeringen är fast besluten att inte låta detta hända. Vår utgångspunkt är att det också under 90-talet skall finnas en framgångsväg som bygger på både förnuft och solidaritet.

Herr talman! Med denna 1990-talets första finansplan och budgetproposition läggs den s.k. tredje vägens ekonomiska politik i graven. För ett år sedan omnämndes den fortfarande pliktskyldigt. I år är den utraderad ur finansplanen, och den finns inte längre. Skälen är lätta att se. För det första fortsätter eller t.o.m. förvärras den svenska kostnadskrisen. Kostnaderna stiger i dag väsentligt snabbare i Sverige än i de flesta andra länder. Lönekostnaderna rusar i väg närmast okontrollerat samtidigt som nya skattehöjningar spär på inflationen ytterligare. Vi kommer - till betydande del på grund av skattehöjningarna i skatteomläggningen — att få prisstegringar på 8-9 26 under 1990 och 1991. Det äter in i allas våra ekonomier, och det försämrar vår gemensamma konkurrenskraft mot omvärlden. Sverige fortsätter att tappa marknadsandelar för sin export. För det andra växer nu underskottet gentemot omvärlden lavinartat. För ett år sedan trodde regeringen att underskottet för 1989 skulle bli ca 14 miljarder kronor. Det var en illavarslande siffra, tyckte man då. I dag tvingas man redovisa att underskottet blev dubbelt så stort, dvs. ca 28 miljarder kronor. Än värre blir det om man blickar framåt. I finansplanen talas om att underskotten kommer att stiga till ca 38 miljarder kronor 1990 och ca 53 miljarder kronor 1991. Det är rena chocksiffrorna. De är avsevärt sämre än de som regeringen redovisade för riksdagen så sent som för någon månad sedan. De gäller under mycket optimistiska antaganden. Fortsätter kostnadsutvecklingen på det sätt den gjort hitintills blir utvecklingen en bra bit sämre. Då kommer vi snart att dyka ner i det ”arbetslöshetens stålbad” som finansministern nyligen talade om. Att vi nu är på väg in i denna situation är en följd av den politik som bedrivits. Den har inneburit att skatterna hela tiden höjts. Varje år sedan mitten av 1980-talet har skattetrycket stigit till nya rekordhöjder. 1989 steg det en bra bit. 1990 kommer det enligt finansplanen att stiga ytterligare en bit till den nya rekordnivån 57,3 20. Detta är tvärtom i förhållande till vad man sade i samband med skatteuppgörelsen. Då talades om en viss sänkning 1990. Nu blir det i stället en höjning. Samtidigt ser vi hur utgifterna ökar snabbt. Det gäller t.ex. sjukförsäkringssystemet. Vi verkar vara Europas sjukaste land. Det gäller kommunerna, som nu dessutom börjar höja sina skatter i snabb takt. Detta borde leda till åtgärder. Det borde leda till att regeringen äntligen gjorde någonting åt sjukförsäkringssystemet. Det är svårt att tänka sig en bättre tidpunkt för det än när man sänker marginalskatterna. Och det borde leda till att regeringen satte ett skattetak för kommunerna, vilket är nödvändigt för att förhindra att marginalskattesänkningen äts upp underifrån. Men intet av detta sker. Det är över huvud taget inte mycket som sker i denna finansplan och budgetproposition. Så gott som allt som nu aviseras är ett nytt kafferep med arbetsmarknadens parter i den fromma förhoppningen att detta just denna gång skall kunna ge det resultat det inte har gett hitintills. Därefter skall åtstramningar göras som regeringen i dag inte vill eller inte kan ge besked om. Det är i sanning en svag finansplan och en svag budgetproposition som regeringen i dag lägger fram. Den ekonomiska politiken lyser i stort sett med sin frånvaro. I brist på en sådan är det penningpolitiken med dess mycket höga räntor som får ta smällarna. Därmed förvärras de långsiktiga problemen. Budgetpolitiken är det inte lätt att säga någonting alls om. Budgetpropositionen är ihåligare än på mycket länge genom att så mycket bara skjuts på framtiden. Det är inte möjligt att i dag avgöra om budgetpolitiken för 1990/91 kommer att vara stram eller slapp. Det får framtiden utvisa. Jag tror att det vi i dag behöver inte är kommissioner och kafferep, utan det är beslut och besked i viktiga frågor. Men det verkar man inte klara av. Det syns mycket tydligt på två områden som är aktuella i dessa dagar. Det ena är barnomsorgskrisen. Socialdemokraterna har envist och länge sagt nej till och motarbetat så gott som alla alternativ, och därmed har krisen förvärrats. Nu säger statsministern visserligen att detta löfte inte var ett löfte utan bara ett mål, medan partisekreteraren säger att det inte var ett mål utan ett löfte, och den nytillträdda socialministern säger att hon till skillnad från såväl statsministern som partisekreteraren inte ser någon skillnad på mål och löfte, utan det är bådadera. Det visar bara att politiken på detta område håller på att bryta samman. Barnomsorgskrisen kommer med all sannolikhet att vara värre 1991 än vad den är i dag, och så kommer det att förbli så länge inte politiken läggs om. Det andra området där vi ser handlingsförlamningen är energipolitiken. I går gjordes en regeringsombildning, som innebar att Birgitta Dahl fråntogs regeringsansvaret för energipolitiken. Det var nödvändigt, och det var från våra politiska utgångspunkter välkommet. Men det räcker självfallet inte. Politiken måste läggas om. Det är helt enkelt fel att tala om en förtida avveckling av kärnkraften. Vi kommer att behöva utnyttja de kärnkraftverk vi har så länge de är säkra för att klara både jobben och miljön under 1990-talet. Ju förr vi får besked om det, desto bättre. Dagens förvirring bara skadar Sverige. Utvecklingen sedan mitten av 1980-talet har inneburit att Sverige har halkat efter andra länder. 1989 låg vi sist när det gällde tillväxt. 1990 kommer vi nu att få bibehålla denna föga hedrande bottenplats. Finansplanen och budgetpropositionen innebär att allt skall fortsätta som vanligt. Skattetrycket skall höjas. Kostnadskrisen kommer av allt att döma att förvärras. Underskotten gentemot omvärlden kommer att öka i snabb takt. Krisen för den offentliga sektorn förvärras. Sverige fortsätter att halka efter i förhållande till andra länder. Det är illa för Sverige att vi har en så svag regering, en så svag finansplan och en så svag budgetpolitik.

Herr talman! Det hade varit bra för svensk ekonomi om regeringen i dag hade lagt fram ett budgetförslag och en finansplan som vi hade kunnat applådera. Jag vill inte förneka att det finns positiva inslag i budgetförslaget —skattereformen är naturligtvis det allra viktigaste — men tyvärr tvingas jag i min kommentar mest framföra kritiska synpunkter. Det finns stora problem i svensk ekonomi, säger regeringen, och utvecklingen har nu kommit till en kritisk punkt. Det där med den kritiska punkten har vi hört förr. Nu framhålls det i finansplanen för säkerhets skull två gånger! Finansministern nämnde det också i sitt anförande alldeles nyss. Allt detta får väl ses som ett uttryck för att finansministern nu verkligen vill understryka att läget är mycket kritiskt. Inte minst mot den bakgrunden är det budgetförslag som framläggs alltför svagt. Regeringen säger i finansplanen att det behövs ”omprövningar av tidigare gjorda utgiftsåtaganden” — men föreslår inga åtgärder. Statsministerns statsmannamässiga budskap i höstens regeringsförklaring om att uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik skulle överordnas övriga politiska krav och att reformer skulle uppskjutas eller omprövas om de inte kunde finansieras inom ramen för en fortsatt stram finanspolitik ekar i dag tomt. Inte ens att skjuta på reformer har regeringen orkat med. Regeringen föreslår längre semester trots att det är brist på arbetskraft. Regeringen föreslår utbyggd föräldraförsäkring trots att man förutser försvagade offentliga finanser 1991. Den främsta orsaken till att vår ekonomi har nått en kritisk punkt är, som finansministern också framhöll, prisoch lönekostnadsutvecklingen. Priser och löner har under hela 1980-talet ökat snabbare i Sverige än i våra konkurrentländer. Resultatet har blivit att svenska företag har tappat — och fortsätter att tappa - marknadsandelar. Om vi vill minska prisoch löneökningstakten måste finanspolitiken bli stramare. Finansministern sade att ”en ytterligare åtstramning av den ekonomiska politiken är motiverad”. Men innan regeringen bestämmer sig för i vilken utsträckning den ekonomiska politiken skall skärpas skall man inbjuda arbetsmarknadens parter till nya kafferep i Rosenbad. Man tar sig för pannan! Har regeringen ingenting lärt av alla tidigare erfarenheter? Detta är och förblir fel väg. Det är naturligtvis mycket rimligt att regeringen för en dialog med arbetsmarknadens parter om den ekonomiska utvecklingen. Men att på detta sätt i praktiken överlåta den ekonomiska politiken till dem är en oförsvarlig dumhet som kommer att straffa sig. Jag har aldrig förstått vad det är för fel på den gamla svenska modellen: att regeringen tar ansvar för den ekonomiska politiken, skattepolitiken och socialpolitiken, medan arbetsmarknadens parter förhandlar om löner och andra anställningsvillkor. Det är inte LO:s, TCO:s, SAF:s eller andra arbetsmarknadsparters uppgift att bedöma om det behövs en stram budget eller inte, det är regeringens. När regeringen inte orkar ta det ansvaret är det bara ytterligare ett utslag av handlingsförlamning. Regeringen överskattar ständigt möjligheterna att använda planekonomiska metoder för att styra löneutvecklingen. Erfarenheterna borde ha lärt dem att överenskommelser med arbetsmarknadens parter om att begränsa löneökningarna inte säger ett dugg om hur stor den faktiska löneökningen blir. Hela föreställningen blir bara ett spel för gallerierna. Möjligen hoppas regeringen att på det sättet kunna ha någon att skylla på när det sedan går åt skogen. Men ansvaret för den svaga finanspolitiken och dess effekter på inflation och räntor är regeringens och ingen annans. Det är brist på politisk handlingskraft som genomsyrar denna budget. Ingen regeringsombildning i världen, med inre kabinett, nya arbetsgrupper och fler sammanträden, kan dölja det. Det är inget fel på den gamla svenska modellen, men den kräver en självständig och handlingskraftig regering. Det behövs en stramare finanspolitik, säger regeringen och finansministern. Men eftersom det höga svenska skattetrycket skapar problem och det är väsentligt att skatteuttaget begränsas, måste den strama finanspolitiken, med regeringens egna ord, ”framdeles komma till stånd genom åtgärder på utgiftssidan”. De åtgärderna lyser med sin frånvaro i det här budgetförslaget. I stället för att dra den, efter höstens strama regeringsförklaring, enda logiska slutsatsen att skjuta på reformer, lovar regeringen att de skall genomföras enligt planerna. Men samtidigt framhåller man att det kan bli aktuellt att efter samtalen med parterna återkomma med andra förslag till åtstramningsåtgärder. Som så ofta förr rullar regeringen de besvärliga frågorna framför sig. Man lovar att återkomma med än det ena, än det andra. Effekten blir att regeringen hamnar i ständigt nya paniksituationer och — trots de egna varningarna — föreslår nya skattehöjningar. Jag vill erinra om att man också i fjolårets finansplan tog avstånd från möjligheten att strama åt med hjälp av skattehöjningar, men det hindrade inte regeringen från att några månader senare föreslå en rad skattehöjningar. Herr talman! Låt mig till sist också säga några ord om själva budgetförslaget. När Ingvar Carlsson presenterade den nya regeringen i går på en presskonferens sade han att nu skulle miljön genomsyra all politik. Birgitta Dahl skall därför springa som en skållad råtta mellan olika arbetsgrupper. Det kommer att kräva så mycket energi att hon får släppa själva energipolitiken. Men budgeten genomsyras sannerligen inte av någon offensiv i miljöfrågorna. Samtidigt som det yttersta ansvaret för våra orörda älvar överlämnas till LO föreslår regeringen som vanligt alltför små resurser till skyddet av värdefull natur och till åtgärder mot luftförorening och försurning. Och vad är det egentligen för fördelningspolitiska värderingar som styr socialdemokraterna? Först stoppar man strax före jul möjligheterna för människor på flykt undan förtryck och förföljelse att få politisk asyl i Sverige. Sedan lägger man fram en budget där biståndet till Östeuropa skall betalas av fattiga mottagare av svenskt bistånd till u-länder och där det glömda Sverige är lika bortglömt som någonsin. För de handikappade och deras familjer är budgetförslaget en ny besvikelse i raden av många. Exempelvis sker inte heller denna gång någon förbättring av vårdbidraget till föräldrar med barn med handikapp. Och den förnyelse av den sociala tjänstesektorn — dvs. vård, omsorg och utbildning — som många väntar på lyser fortfarande med sin frånvaro. Vi måste få mer för pengarna säger regeringen, men vågar inte på allvar pröva den metod som i alla andra sammanhang har visat sig överlägsen när det gäller att verkligen få mer för slantarna, nämligen ökad konkurrens och valfrihet. Socialdemokraternas låsning i den frågan leder oundvikligen till det slags svekdebatter som man nu håller på att få när det gäller dagisutbyggnaden. Redan har regeringen i smyg skjutit fram den tidpunkt då målet om full behovstäckning skall vara uppnått. I budgetpropositionen sägs nu att målet skall nås senast vid ”utgången” av 1991. Knappast någon tror att regeringen kommer att leva upp till det löftet heller. Socialdemokraterna håller genom sitt halsstarriga motstånd mot enskilda initiativ och alternativ på att skapa ett misstroende mot den sociala tjänstesektorn som på sikt utgör ett hot mot hela välfärdsstaten. Budgetförslaget — och skiftet på socialministerposten — inger inte heller denna gång något hopp. För att sammanfatta, herr talman, är det en svag budget regeringen lägger fram. Om två veckor kommer vi från folkpartiets sida att redovisa vårt alternativ. Riktlinjerna för detta blir en stramare budget med omprioriteringar som ger större utrymme för i första hand miljön och det glömda Sverige.

Herr talman! Miljöpolitiken skall genomsyra all annan politisk verksamhet, har vi fått höra de senaste dagarna. Men hittills har det inte varit så. Låt mig därför till att börja med uppehålla mig vid det som saknas i den här budgeten. En del socialdemokratiska refränger är särskilt envisa. Den här har stått sig sedan 1968: ”Nej, det är inte möjligt att uttrycka miljövärdena i ekonomiska termer. Den räknekonsten ska vi inte ödsla tid på.” Från 1968 — fram till i söndags. Då spreds nyheten att också socialdemokraterna, i varje fall de vid långtidsutredningssekretariatet, till sist väckts till insikt om att den samlade produktionen — bruttonationalprodukten, eller BNP som vi brukar säga — måste tillföras miljöoch naturresursvärden. ”Den räknekonsten ska vi inte ödsla tid på”, hette det förr. Det var det socialdemokratiska statsrådets kommentar till 1960-talets centermotioner om nationalproduktens kostnadssida i form av miljöoch naturresursförstöring. Centermotionen 1966 kritiserade t.ex. det faktum att ”-—- nationalproduktens ökning alltmer möjliggöres på bekostnad av naturförstöringar, till vilka hänsyn inte tages i nationalprodukten.” Motionen bar Gunnar Hedlunds namn. Krav ställdes på ett välfärdsmått med miljöoch naturresursvärden. Centerkravet återkom år efter år. Så småningom fick det stöd från fler partier. 1989 var det bara genom samverkan med moderaterna som socialdemokraterna kunde hejda ett nytt sätt att räkna landets tillgångar. Enligt långtidsutredarna tänker man nu om. Men finansplanen ger ingen bekräftelse för regeringens del. Därför måste finansministern nu ge besked. Är det regeringens avsikt att långtidsutredningen skall utarbeta BNP-mått och nationalräkenskaper som rymmer värden för naturresurser och miljö eller skall vi behöva vänta på centerförslagets 25-årsjubileum? Vad betyder, i så fall, detta nya förhållningssätt i praktiken? Vad betyder det t.ex. för Ammerån — den orörda Norrlandsälv som genom sin naturliga kalkrikhet står emot försurningen och därför rymmer en flora och fauna som är helt unik. Frågan om kraftutbyggnad lär inte finnas på regeringens dagordning för morgondagens sammanträde. Men vad händer när energiminister Molin ser sig om efter älvar att bygga ut? Kommer Ammeråns unika ekosystem då att bestå som en nationell tillgång? Och hur blir det då med Kalixälven? Att bruka bättre i stället för att ständigt förbruka mer. Det är den enda hållbara linjen för framtiden. Alla som vill se framåt inser att miljöförstöringen måste hejdas. Tänk vilken enorm drivkraft som skulle ligga i en gemensam värdering av tillväxtens innehåll och kvalitet? Att fler erkände att tillväxt kan ha olika kvalitet. Eller vad sägs om användning av fossila bränslen och uran som exempel? Deras användning är ju att ”ta ur lager”, dessutom att främja miljöföroreningar, skapa avfall, som för övrigt ingen vet hur man skall ta hand om, till skillnad från användning av förnyelsebar energi. Där tas ingenting ur lager. Samtidigt är effekterna på den omgivande miljön helt olika, avfallsfrågan likaså. Men eftersom vi inte låtit förorenaren betala för sig, inte brytt oss om att definiera tillväxtens kvalitet, så räknar vi fel. Allting räknas på samma sätt, positivt och negativt, utan åtskillnad. Det kallar vi sedan bruttonationalprodukt, BNP, och så beräknas också dess tillväxt. Om vi förstör miljön samtidigt som vi producerar, innebär det att vi sågar av den gren som vi själva sitter på. Då blir ingen uthållig tillväxt möjlig. Se på öststaterna som skrämmande exempel. Därför är god miljö en förutsättning för uthållig ekonomisk utveckling. Bara den som ser kortsiktigt och dessutom avgränsat kvantitativt på tillväxt och dess begrepp kan nonchalera denna självklarhet. Därför har centern under lång tid drivit på för att ”god miljö” också skall vara ett mål för den ekonomiska politiken. Det beslutet fattade som bekant riksdagsmajoriteten i juni. Naturrresursräkenskaper kan ge det beslutet innehåll! Men det beskedet saknas i budgetpropositionen. Därför borde också regeringsombildningen ha inneburit en förstärkning av miljödepartementet. En åtgärd borde vara att alla miljöpåverkande ekonomiska styrmedel inom kommunikations-, energi-, industrioch jordbruksområdena läggs i miljöministerns hand, naturresurshushållning och dess räkenskaper likaså. Det vore en rimlig balans till finansdepartementet, där man ändå har mycket att göra. Där sker ju dessutom ändå det mesta. I skattereformen intecknas energibeskattning som finansieringskälla utan att skatten används som styrmedel för bättre miljö. Samtidigt upprepas regeringens ”generalklausul” från höstens regeringsförklaring: ”-—— en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas övriga politiska krav”. Inga undantag görs: inte för att främja god miljö, som är ett mål för den ekonomiska politiken, och inte för att främja omställning av energisystemet. Då blir frågan: Varför använder man då inte skattesystemet för dessa uppgifter? Genom att fördela skatteuttaget mellan producenter och hushåll på energiområdet får man dessutom en rättvis fördelning. De som lyssnade på nyheterna i morse vet också att effekterna av den föreslagna skattereformen i det här avseendet också i hög grad har nått Norrbotten, där metallarna räknat på sin ekonomi och funnit att de var skattereformens förlorare — inte med så få kronor heller. Därför blir det än mer obegripligt att regeringen inte är beredd att ställa upp och göra en ordentlig fördelningspolitisk analys av det som den tänker åstadkomma tillsammans med folkpartiet. Barnomsorgen tillhör inte heller det prioriterade området. Där beräknas för övrigt ”vinsten” för staten bli 2 miljarder kronor för innevarande budgetår, eftersom man inte klarar av att bygga ut barnomsorgen i den takt man tidigare trott. Som alla numera vet, beror det på att regeringen ensidigt prioriterar en omsorgsform och vägrar låta föräldrarna själva avgöra, vilket skulle kunna ske t.ex. genom införande av vårdnadsbidrag. Hur skall generalklausulen i budgetpropositionen tolkas i detta sammanhang? Är barnomsorgen en del i åtstramningspolitiken? Efter att ha hört den nya socialministern i går kväll i TV, kan jag konstatera att det är en möjlig tolkning. Hon sade ungefär så här: Den målsättning vi satte upp — det är ett löfte att vi skall arbeta för den. Men om ”för många” födda barn är ett hinder för att uppnå målet som regeringen arbetar för, så är väl budgetklausulen också ett hinder, eftersom fler barn kostar mer. Bytesbalansen är ur balans, och oljepriset stiger. Kostnadsutvecklingen skenar i väg. Överhettningen består, trots att en del andra partier i våras agerade som om den inte fanns. Ja, den är t.o.m. så allvarlig ”att en ytterligare åtstramning av den ekonomiska politiken är motiverad”. Men först skall regeringen ha överläggningar med arbetsmarknadens parter, och dessa skall vara klara samtidigt med deklarationen. Den här gången har regeringen därmed undvikit att precisera ett samhällsekonomiskt ”utrymme” för löneökningar. Det är ett framsteg, eftersom det snabbt brukar förvandlas till ett golv i förhandlingarna på arbetsmarknaden. Det borde vara en utgångspunkt för överläggningarna att också nå en gemensam bedömning av ”det samhällsekonomiska utrymmets” storlek. Därutöver krävs bl.a. gemensamma utgångspunkter för avtalsoch förhandlingsperioder samt att kompensationskrav kan desarmeras. Som grund krävs emellertid, vilket andra talare har nämnt tidigare, en trovärdig ekonomisk politik. Det avgör till sist avtalens reala innehåll. Till trovärdigheten hör också att de som oftast har högst lön och högst predikar återhållsamhet för andra — SAF-direktörer och liknande personer — måste leva som de lär. Centerpartiet vill också i fortsättningen se fria förhandlingar mellan parter på arbetsmarknaden och att dessa tar sitt ansvar för samhällsekonomin. Därför avvisar centern varje form av inkomstpolitik eller en sådan sammanblandning av fackligt och politiskt ansvar som innebär att ingen till sist tar ansvar för någonting. Höstens erfarenheter från utbildningspolitikens område manar inte till efterföljd.

Herr talman! Jag tycker att det är oförskämt mot det svenska folket och riksdagen att regeringen inte lägger fram ett heltäckande budgetförslag. Regeringens uppgift är att i januari lägga fram en budget som gör skäl för namnet och därmed klargöra sina avsikter med den totala politiken under det kommande budgetåret. Nu finns det på område efter område stora luckor som skall fyllas av kommande propositioner. Hur skall vi kunna få en samlad bild av den ekonomiska politiken? Hur skall vi kunna göra bedömningar och prioriteringar? Har regeringen själv en sådan helhetsbild? Om regeringen har det är det regeringens skyldighet att förmedla den till oss, men det har den inte lyckats med. Om regeringen inte har denna helhetsbild, vilket egentligen är allvarligare, då kan man fråga hur regeringen sköter sitt mandat. Denna ordning kan knappast vara förenlig med vare sig grundlag eller riksdagsordning. Om denna ordning fortsätter måste budgetprocessen ändras. Vi kräver därför att vi får en allmän motionstid i anslutning till kompletteringspropositionen. Det är det enda rimliga. Men till propositionen. Fortfarande saknas rejäla miljömål i propositionen. Det räcker inte att regeringen säger att tillväxten skall vara hög och jämn inom ramen för en god miljö. Miljömålet måste vara överordnat den ekonomiska politiken. Ingvar Carlsson, varför inte släppa in Birgitta Dahl i finansdepartementet i stället? Det tycker jag skulle vara mycket bättre än att släppa in henne i dessa tre arbetsgrupper. Då skulle hon nämligen kunna ha inflytande på den ekonomiska politiken, vilket är det viktigaste. I propositionen är BNP-tillväxt som vanligt målet. Jag kan ge finansministern ett recept. Det finns flera sätt, som inte finns med i propositionen, att öka BNP-tillväxten. Vi kan dela ut gratis kola till barnen. De får då fler hål i tänderna, vilket innebär mer arbete för tandläkarna. Vi kan dela ut gratis cigaretter, vilket leder till mer sjukhusvård. Vi kan införa högre hastigheter på vägarna, vilket leder till fler olyckor och därmed högre BNP. Vi skulle därmed få en fantastisk tillväxt i Sverige. Men vi kan självfallet inte resonera på detta sätt. Det leder ju fullständigt in absurdum. Det är inte relevant att diskutera BNP-tillväxt några tiondelar upp eller ner. I våras missade regeringen tillfället att strama åt ekonomin. I stället införde den, tillsammans med centern, det verkningslösa tvångssparandet. Regeringen talar nu om att överhettningen skall dämpas just för att den har drivit igenom sitt och folkpartiets skatteförslag. I propositionen beräknas skattereformen ge en stor privat konsumtionsökning, och dessutom tillkommer ett ökande underskott i bytesbalansen. Samtidigt som regeringen påstår sig vilja dämpa överhettningen vill den ytterligare öka utbudet av arbetskraft, eller på vanlig svenska — regeringen förväntar sig att svenska folket arbetar mer. Men vi i Sverige arbetar ju redan mest i Europa. 80 20 av kvinnorna arbetar och 85 76 av männen. Vad gör vi istället? Jo, vi skickar hem flyktingarna eller låser in dem. Men släpp istället ut flyktingarna i arbete. Låt dem gå en svenskkurs och efter 14 dagar få komma ut i arbetslivet. Då skulle vi få arbetskraft till den svenska arbetsmarknaden. I stället skickas dessa människor hem. Är detta en sund politik? Var finns helheten i denna politik? Det som jag föreslår skulle ge en mänskligare situation för flyktingarna, och Sverige skulle få fler människor i arbete. Efter den genomgångna avtalsrörelsen kommer vi att få en kostnadsexplosion av sällan skådat slag. Men nu har vi avhänt oss både penningoch valutapolitiken, så vi kommer att få mycket stora svårigheter. Sverige kommer att få en mycket kraftig inflation som vi vet leder till orättvisor och fördelningspolitiska problem. De rika kommer att tjäna ännu mer på detta. Hur står det egentligen till när en tredjedel av barnfamiljerna, såvitt jag har förstått, lever under existensminimum? Det måste vara något som är galet. Kommer regeringens föreslagna politik att innebära att Sverige följer Brundtlandkommissionens rekommendationer för en hållbar utveckling? Jag anser att den inte gör det. Detta är inte en ansvarsfull hushållning. Ekonomi borde handla om, eftersom det är vad det betyder, hushållning med knappa resurser. Men detta sysslar vi faktiskt inte med i Sverige, inte än så länge. Det borde vara mycket viktigt att få veta om miljöförstöringen i Sverige kommer att öka eller minska under 90-talet. Kommer förbrukningen av ändliga naturtillgångar att öka eller minska i Sverige? Det är en fråga som vi länge har krävt att få svar på. Visserligen kommer regeringen sent omsider att tillsätta en utredning om nationalrealräkenskaper. Men före oss ligger Holland, Norge och Västtyskland, så det är verkli gen på tiden. Men sedan måste vi också vidta åtgärder. Det räcker inte att veta utan man måste också göra något. Hur är det — bryr sig regeringen om den oro för miljöproblemen som svenska folket har och som har visats i den ena undersökningen efter den andra? Tror regeringen att svenska folket är berett till uppoffringar för att få en bättre miljö? Vad tänker regeringen göra åt miljöproblemen i praktisk handling under 1990/91? Ja, detta framgår inte av propositionen, och det borde det göra. Socialdemokraterna har ofta sagt att de skall bli ett miljöparti i ordets bästa bemärkelse. Birgitta Dahl har sagt att miljön är arbetarrörelsens viktigaste fråga. Vi vill se resultatet av detta. Men hur agerar man? Jo, vid första riksmötet efter valet bryter man ett av sina vallöften, nämligen att bevara den fjällnära skogen. Detsamma gäller energipolitiken. Regeringen har brutit mot givna löften och fattade beslut flera gånger.

Vi kräver minst en miljard. Det gäller att få fram alternativ energi i form av solfångare, biogas, vindkraft och utbyte av direktel i hus samt eleffektivisering inom industrin. De här är en dålig budget också för kommunikationerna. Det föreslås inga höjningar i budgeten. Det är anmärkningsvärt, eftersom riksdagen har sagt att mer investeringar behövs. Det borde regeringen känna till. Hur tänker regeringen verkställa riksdagens beslut i denna fråga? Staten måste anslå mer pengar för att köpa trafik på olönsamma järnvägsbanor. I dag satsas två tredjedelar av det som satsades vid riksdagsbeslutet 1988. Man har rustat ner järnvägstrafiken på dessa bandelar med en tredjedel sedan 1988. Nu kommer trafik på en rad bandelar att läggas ner. Jag skall nämna några exempel: Uddevalla-Herrljunga-Borås, Östersund-Sundsvall, Blekinge kustbana, Göteborg-Borås. På en rad orter tvingas länstrafikhuvudmännen att ta över det ansvar som staten borde ta. Är det här regeringens miljövänliga trafikpolitik? Det verkar inte så! Regeringen utlovade att våren 1988 skulle det samlade greppet på miljöpolitiken tas, men på avfallsområdet hände ingenting. Sedan utlovade man en avfallsproposition först våren 1989, sedan sköts den upp till oktober 1989 och sedan till december 1989. Lagförslaget ”bidde” en bilaga i statsverkspropositionen, vilket är anmärkningsvärt. Det var kanske bäst att dölja det, eftersom det inte är mycket för världen och till intet förpliktigande och utan ordentliga krav. När skall regeringen ta itu med avfallsfrågorna och göra något ordentligt? Regeringen skall ha betyget underkänd för propositionen!

Herr talman! Carl Bildt ägnade en stor del av sitt inlägg till att beskriva hur svag budgeten är och hur svag finanspolitiken är. Den budget som vi lägger fram är balanserad, dvs. att statens intäkter täcker statens utgifter. Vad är då en starkare budget än den här, Carl Bildt? Logiskt sett borde den vara en budget som visar överskott. Men då säger moderaterna att detta icke får ske. Visar budgeten överskott är det en överbeskattning av folket, en socialisering av inkomsterna och människorna. Därför motsätter sig moderaterna varje budgetöverskott. Så, Carl Bildt, vad är en starkare budget enligt moderaterna? Hur ser denna fisk eller fågel ut? Bengt Westerberg säger att LO, TCO och SAF inte skall bedöma hur budgetpolitiken skall föras. Det är alldeles riktigt. Ansvaret för finanspolitiken och alla dess verkningar är regeringens och ingen annans. Det tänker vi inte överlåta på arbetsmarknadens parter. Däremot är det av största vikt för finanspolitikens utformning om arbetsmarknadens parter inser för det första situationens allvar i ekonomin, för det andra de möjligheter som skattereformen öppnar för att 1991 träffa ett mycket lågt avtal och därmed kraftigt sänka kostnadsoch prisstegringen. Det borde vara av stort intresse för varje regering och t.o.m. denna riksdag om det visade sig att detta var möjligt. Det skulle underlätta vårt arbete i allra högsta grad. Sedan till de båda herrarna Bildt och Westerberg som med stort förakt talar om kafferepet på Haga. Bengt Westerberg trodde att kafferepet skulle äga rum i Rosenbad, men det blir på Haga. Jag vill påminna om att det förra kafferepet på Haga ledde till en stor skattereform. Inte minst Bengt Westerberg borde ha detta i tankarna. Jag vill korrigera Bengt Westerberg på en annan punkt. Bengt Westerberg säger att ansvaret för våra orörda älvar skall överlämnas till LO. Därmed torde avses den nye industriministern. Sanningen är att ansvaret för våra älvar, rörda såväl som orörda, ligger på miljödepartementet. Miljödepartementets möjligheter att utöva detta ansvar förstärks genom att den fysiska riksplaneringen nu överförs till miljödepartementet. Bengt Westerberg säger, med all rätt, att åtstramningen i dag kommer att handla om att bearbeta budgetens utgiftssida. Samtidigt hävdar han med visst patos nödvändigheten av att öka statsutgifterna när det gäller t.ex. det glömda Sverige och u-hjälpen. Det har han naturligtvis rätt att göra. Men på en punkt blir resonemanget obegripligt, nämligen när det gäller de privata alternativen inom barnomsorgen. Det framställs som att dessa privata alternativ skulle kunna lanseras som ett alternativ till ökade utgifter för barnomsorgen. Det är väl så, Bengt Westerberg, att även de privata alternativen skall vara skattefinansierade. Det är skattebetalarna som skall betala de privata daghemmen, liksom som de betalar de kommunala. Olof Johansson påtalade att regeringen har haft 20 år på sig att genomföra Hedlunds gamla motionskrav om ett miljömått i våra nationalräkenskaper. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Olof Johansson glömmer bort att det faktiskt under dessa 20 år har suttit ett antal borgerliga regeringar i sex år och att Olof Johansson själv besatt en taburett t.o.m. i budgetdepartementet i dessa regeringar. Där borde han själv ha haft goda möjligheter att förverkliga centerns krav på nationalräkenskapernas utformning. Frågan är: Varför gjorde ni inte det då? Statsministern var centerpartist i fyra år. Hade han inget inflytande över en så obetydlig detalj som nationalräkenskapernas utformning? Detta är oerhört symtomatiskt för samtliga borgerliga företrädare. Sex år av vår ekonomiska politiska historia är utraderade. Ni skulle kunna tävla med de gamla stalinisterna när det gäller att ändra på historiens gång. Ni skulle ha suttit och rivit långa sidor och många kolumner ur våra historieböcker vid det här laget. Vad ni höll på med hoppas ni vid alla gudar att folk skall ha glömt vid det här laget. Miljödepartementet och finansdepartementet samarbetar sedan en längre tid när det gäller att utveckla nationalräkenskaperna för att få ekologiska mått. När vi nu tar det steget att vi tillsätter en utredning är det på grundval av det arbete som har utförts inom båda dessa departement. Återigen upprepas det från både miljöpartiets och centerpartiets sida att vi måste använda skatterna som instrument för att skapa en bättre miljö. Men samtidigt rasar centerpartiet i dag mot alla förslag som handlar om att vi skall begränsa utsläppen från bilismen genom att belägga den med vissa skatter eller minska skattesubventionerna beträffande bilismen. Jag inser att det är svårt att driva miljöpolitik. Det finns målkonflikter såväl inom det området som inom alla andra områden. Men att efterlysa miljöpolitiska angrepp samtidigt som man avvisar sådana, som centern gör, ligger bra nära hyckleri i politiken — för att inte säga något ännu värre. Till Claes Roxbergh vill jag säga följande. Han kritiserar att inte alla regeringsförslag finns med i budgetpropositionen och att ett antal viktiga ting förelås senare i särpropositioner. Ja, han har rätt i att den ordningen föreligger. Men han har fel när han säger att det omöjliggör en bedömning av finanspolitiken. Jag vill göra Claes Roxbergh uppmärksam på att alla finanspolitiska konsekvenser av särpropositionerna finns redovisade i budgetpropositionen och återspeglas i dess saldo. Om vi skall diskutera finanspolitik, vilket väldigt få velat göra av tidigare inlägg att döma, kan jag säga att det är budgetpropositionen som ger besked om innehåll och riktning. Det är märkligt att Claes Roxbergh kan påstå att skattereformen är orsaken till den överhettning som har rått i svensk ekonomi under de senaste två åren. Den reform som trädde i kraft för knappt en vecka sedan skulle alltså ha satt i gång en överhettning 1987 — nej, tvärtom. Skattereformen ger oss möjlighet att dämpa prisoch kostnadsstegringarna framöver. Därför anser jag att den är viktig. I alla inlägg här kritiseras regeringens politik, och då från de mest olika utgångspunkter. Budgeten är för svag — dvs. den ger ut för mycket pengar. Men i en viss mening är budgeten för stark — dvs. den ger ut för litet pengar. Särskilt Claes Roxbergh var upprörd över att vi på en rad punkter inte har gjort mera. Den ekonomiska politiken har drivit upp lönerna för mycket, säger vissa. Löneökningarna är för små, säger t.ex. Lasse Werner. Måhända förklarar detta varför den opposition som i dag fördömer och underkänner regeringens politik inte helt enkelt begär att regeringen skall avgå. Vore inte det den logiska slutsatsen för alla er fem? Ni har ju majoritet i riksdagen. Ni kan avsätta oss i morgon dag om ni så vill. Men det gör ni inte. Det drömmer ni inte om. Ni inser att ni trots alla fördömanden och karska uttalanden inte har något alternativ. Ni inser antagligen att de motstridiga argument som ni för fram helt enkelt slår ihjäl varandra — det blir ingen samlad politik av de fragment som här har lagts fram. Det är därför som det är så enkelt för er att var för sig vädja till människors känslor vad gäller fördomar. Ni kan ju påstå att inflationen kan bekämpas utan att det kostar någon någonting, att miljöpolitik kan föras utan att någon behöver märka det och att vi kan både sänka skatterna och höja utgifterna. Herr talman! Jag fick underbetyg för den här budgeten av Claes Roxbergh — en något djärv slutsats på detta stadium.

Herr talman! Det gläder mig att finansministern i alla fall anser att det finns behov av ett betygsystem. Det kan vi nog behöva. Varför avsätts inte regeringen? Ja, anledningen känner vi till. Herr Werner här i salen brukar alltid rädda en socialdemokratisk regering. Men finansministern, var inte så kaxig! Regeringen har inte majoritet i riksdagen. Det brukar bli ett föga hedrande kryssande fram och tillbaka, innan det så småningom blir politik av det som ni vill göra. Vad gäller historien säger finansministern: Ni har utraderat sex år av historien. Nej, så är det inte. Det som då inträffade brukar vi med sällan skådad intensitet diskutera i denna kammare. Läs denna finansplan! Där är tredje vägens ekonomiska politik de facto utraderad. Gå tillbaka till dokumenten! Vad var det ni skulle göra 1982 och i mitten av 80-talet? Jo, ni skulle devalvera och få ned kostnadsstegringarna.Ni sade: Om vi inte får ned kostnadsstegringarna, är politiken misslyckad. Nu har ni glömt att tala om detta. Men ni konstaterar att kostnadsstegringarna är mycket stora. Lönekostnaderna skenar i väg. Bytesbalansunderskotten ökar i det närmaste lavinartat varje år. Då utraderar ni historien. Då glömmer ni vad ni har sagt om tredje vägens ekonomiska politik. Finansministern tvingas stå här och säga: Krisen är ännu inte här, men den är nära. Fortsätter det som hittills under min tid som finansminister, blir det arbetslöshetens stålbad av den tredje vägens ekonomiska politik. Det är dit ni har fört oss, och vad värre är: Då säger ni att åt detta gör vi intet, utöver detta med kafferep. Sedan har vi fått dagens andra avslöjande: Kafferepet blir på Haga och inte, som vanligt, på Rosenbad. Vad gör man då? Jo, då prövar man en politik som har misslyckats förr. Jag kan gärna säga att detta är en politik som har misslyckats under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Kafferep är nämligen ingen politik. Kafferep är en ersättning när man inte har någon politik, och det är det som utmärker denna finansplan och denna budgetproposition. Det som krävs är ju att man från regeringens sida i förväg redovisar vad man vill göra. Sedan kan företag, enskilda och arbetsmarknadens parter rätta sig efter detta. Nu säger regeringen att utvecklingen är sådan att vi är på väg mot elände, arbetslöshet och kris. Vi gör ingenting — kafferep. Därefter skall vi vidta eventuella åtstramningsåtgärder. Men om man inte förmår att göra något på utgiftssidan nu och redovisar detta i tid, återstår de facto bara en enda åtgärd: nya skattehöjningar. Då blir det momscirkus, arbetsgivaravgifter, punktskatter, nya tvångssparandeoperationer eller vad det nu kan vara. Förmår ni inte göra något på utgiftssidan — och det gör ni inte — och förmår ni inte ge besked nu, blir det skattehöjningar längre fram. De kommer självfallet, tillsammans med de räntor som nu drivs upp, att göra de underliggande ekonomiska problemen ännu besvärligare än vad de faktiskt redan är. Glöm inte följande: Vi kommer att få en kris via bytesbalansen. När bytesbalansen, Sveriges underskott gentemot omvärlden, ökar så snabbt som nu är fallet står ju krisen för dörren. Den prognos som regeringen redovisat för bytesbalansunderskottet 1991 har förvärrats på bara några månader med 10 miljarder kronor — och detta bygger på optimistiska antaganden att alla kafferep kommer att leda till att samtliga lämnar dessa kafferep och säger: Vi gör på ett helt annat sätt än vi tidigare har gjort. Om det blir annorlunda — vilket det med all säkerhet blir — kommer siffrorna att vara ännu värre. Då finns krisen där. Då hamnar vi i en situation där siffrorna är så alarmerande att det enda som vi med säkerhet kan säga om dem är att så kommer det aldrig att bli, därför att den ekonomiska politiken brakar samman innan vi har kommit så långt. Det sammanbrott som då kommer, via arbetslösheten, via räntorna eller via någon kris på ett område som man är förbjuden att tala om, är en följd av att denna regering i denna finansplan och denna budgetproposition inte lyckades åstadkomma någonting annat än ett kafferep. Hoppas att det blir kakor till det i alla fall!

Herr talman! Låt mig ta upp några saker i finansministerns inlägg. För det första är det riktigt att de privata daghemmen skall vara skattefinansierade. Det gläder mig oerhört mycket att finansministern äntligen har förstått det. Ofta när vi får höra invändningar från socialdemokraterna låtsas de som om de inte hade begripit detta. Huvudproblemet är ju att ni inte klarar utbyggnaden av barnomsorgen. Det står massor av människor i kö, och köerna växer i stället för att krympa. Ni har redan skjutit på tidpunkten ett år, och av allt att döma kommer ni att tvingas skjuta på den ytterligare. Vi menar att man genom att t.ex. låta enskilda förskollärare som vill starta eget göra detta skulle kunna påskynda utbyggnaden av barnomsorgen och snabbare beta av köerna. Till detta säger regeringen nej. Jag vet att Kjell-Olof Feldt personligen har en annan uppfattning. Han har gett uttryck för den i intervjuböcker, i tal m.m., men han blir ständigt tillrättavisad av majoriteten i regeringen. Så länge maktförhållandena inom regeringen är sådana händer ingenting på detta område, vilket jag djupt beklagar. För det andra är det riktigt att ökade satsningar på det glömda Sverige och på bistånd naturligtvis inte innebär en åtstramning, men för att det inte heller skall leda till en expansion i budgeten är det självklart att detta skall finansieras genom omprioriteringar. Vill man få utrymme för reformer i en budget som måste vara stram får man göra omprioriteringar. Detta skiljer sig från regeringens linje, som innebär att man föreslår reformer utan omprioriteringar, utan finansiering. Det var i själva verket det som var det stora vallöftet 1988, dvs. att reformerna inte skulle betalas. Det är den politiken som man nu fullföljer i denna budget och som leder till att regeringen tvingas gå ut och säga att finanspolitiken egentligen borde vara stramare men att man inte kommer med några förslag i denna budget utan att vi först skall ha kafferep — låt vara på Haga i stället för i Rosenbad — och därefter kommer man kanske tillbaka till riksdagen med nya förslag. Men då har det gått flera månader, och vi är framme vid kompletteringspropositionen. Riksdagen skall behandla frågorna i juni, och då vet vi hur det är, nämligen att det är utomordentligt svårt att ta tag i några nedskärningar på utgiftssidan, och då blir det skattehöjningar. Kjell-Olof Feldt sade i förra årets finansplan att det var olämpligt att använda skattehöjningar i stabiliseringspolitiken. Men fyra månader senare föreslog han flera olika slag av skattehöjningar, därför att den budget som lades fram för ett år sedan och som hade ungefär samma utfall som denna budget visade sig vara för svag. Man upprepar precis samma misstag som man gjorde för ett år sedan. Det är inte vi som står här och är kaxiga och säger att vi vet bättre i fråga om utvecklingen, utan vi läser innantill i regeringens finansplan. Finansministern säger i sin egen föredragning i regeringen att finanspolitiken borde vara stramare, men innan regeringen lägger fram några förslag till riksdagen skall man ha dessa överläggningar med arbetsmarknadens parter. Det är en märklig ordning, när man först går ut och talar om att reformer skall genomföras, att den sjätte semesterveckan skall införas, att föräldraförsäkringen skall byggas ut och möjligen något annat, som jag ännu inte har hunnit upptäcka i denna budget. Sedan säger man att man skall diskutera med arbetsmarknadens parter. Om det skulle resultera i något negativt besked för regeringens räkning, så att man inte får de löften som man har lagt in i alla kalkyler, blir ju resultatet att man får komma tillbaka till riksdagen och säga antingen att vi får skjuta reformerna på framtiden eller att vi måste höja skatterna. Det naturliga hade varit att inte ställa ut dessa löften nu utan att se vilket löneutfallet blir. Skulle det mot förmodan finnas utrymme för ytterligare reformer är det inga problem att gå in med dem i efterhand. Det är mycket svårare att nu under våren ta tillbaka reformer som har ställts i utsikt i denna budgetproposition. Jag kan mycket väl ana att det har varit en hård diskussion i regeringen, där finansministern har företrätt precis den uppfattning som jag nu företräder, men där han har blivit överkörd av statsministern och andra, som inte känner samma ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Annars skulle finansministern inte skriva i finansplanen att det är en för svag budget som han, finansministern i Sveriges regering, lägger fram, utan då skulle han säga att det är en bra budget. Men det står inte där. Det är alltså inte vår bedömning, inte vår kaxighet, och det är inte vi som sätter oss över några och säger att vi begriper bättre, utan vi läser innantill vad regeringen själv säger. Vi kan konstatera att regeringens eget betyg av denna budget är att den är svag. Det har förekommit så många gånger att man har prövat detta med in komstpolitik; i överläggningar på olika ställen, diskussioner med parterna, försök att komma överens om att de totala löneökningarna skall begränsas till en viss nivå. Det har förekommit gång på gång, även under den borgerliga tiden, som Carl Bildt sade, och sedan vid upprepade tillfällen under den socialdemokratiska tiden. Man har lovat olika saker: löntagarfonder, tillfälliga skattesänkningar, skattereduktioner, ökade livsmedelssubventioner och prisstopp — tusen olika saker. Men det har aldrig gått. Kjell-Olof Feldts stora problem är att dessa saker har prövats år efter år, och efter åtta år säger han ändå att huvudproblemet i svensk ekonomi är precis detsamma som när han tillträdde som finansminister, nämligen att priser och löner stiger alltför snabbt. När regeringen har prövat detta recept så många gånger, borde den enda rimliga slutsatsen vara att det är fel recept och att man måste återgå till det som under några årtionden faktiskt fungerade i Sverige, nämligen det som vi kallar den svenska modellen, där regering och riksdag tar ansvar för ekonomisk politik, skatter och socialpolitik och där arbetsmarknadens parter förhandlar om lönerna. Överge 80-talets misslyckade politik på detta område och återgå till den gamla hederliga svenska modellen! Den har mycket större chanser att fungera också nu på 90-talet.

Herr talman! Mötena på Haga har vältaligt utvecklats av andra, men det är klart att jag tycker att finansministern också kunde säga något om vad han egentligen syftar till. Är det den finska modellen, som Bengt K Å Johansson har antytt i artiklar, eller vad är det ni vill komma fram till? Något mera än det som står i finansplanen borde kunna nämnas. Är det inkomstpolitik som ni syftar till? Den frågan borde ju kunna besvaras direkt med ett ja eller ett nej. Det är bra att det nu blir en utredning om nationalräkenskaperna. Frågan är då bara: Är detta en målsättning eller ett löfte? Vi har väntat länge, och vi har inte sett resultat. Trots denna förändring när det gäller att utreda — miljöaspekterna skall bättre kunna komma till uttryck i nationalräkenskaperna, men det sägs ingenting om naturresursbudget — förs samtidigt en politik som går stick i stäv med detta. Det är det som jag inte förstår. Om regeringen nu har detta synsätt borde man väl använda skatteinstrumentet för att försöka göra denna politik konkret, men man missade det just när tåget gick. Då tar man till energimomsen — denna utslätade variant av beskattning, som inte skiljer på vare sig uran, olja, kol, biobränslen eller vad det är fråga om utan där allting behandlas lika. Så får man ett dubblerat system, med litet punktskatter, som man dessutom sänker för att det hela skall komma på en någorlunda rimlig nivå. Men man utnyttjar inte styrmöjligheterna, och det är det som jag har kritiserat. Det finns alternativ, och vi har angett sådana. Punktskatterna är utomordentligt användbara för att just styra mot bättre miljö — de går nämligen att differentiera. Där kommer jag in på nästa område. Kjell-Olof Feldt säger att vi i miljöpolitiken ägnar oss åt hyckleri eller något värre, som han uttryckte det.

Vi har minsann sedan många år tillbaka lanserat alternativet att bryta upp motsättningen mellan dessa saker genom att anvisa också alternativa drivmedel, t.ex. motoralkoholer. Men det är klart att detta, liksom en del annat, kräver ett initialstöd från statens sida för att komma i gång. Det gör sig inte självt. Men där har inte viljan funnits, alltså sitter man fast i den benhårda konflikten mellan människor som är hårt drabbade på grund av alternativlösheten och miljökraven. Det är detta som vi kritiserar och ingenting annat. Sedan må Kjell-Olof Feldt kalla det för hyckleri. Men jag vill fråga finansministern: Är regeringen över huvud taget beredd att diskutera alternativa drivmedel för framtiden, eller tror ni att bilarna skall kunna köras på bensin, och enbart bensin, i all evighet? Om energipolitiken, som har blivit en viktig fråga under de senaste dagarna, finns det anledning att säga några ord. I skattesystemet anses oljan, kolet och uranet ur miljösynpunkt likvärdiga med de förnyelsebara biobränslena, såsom skattereformen nu utformas. Detta är en tung miljöpolitisk skuld för de partier som står bakom reformen. Det innebär att finansdepartementet fortsätter att såga i den gren som vi alla sitter på. Dessutom måste jag både kritisera och berömma Birgitta Dahl för det som hon har stått för. Hon har ofta talat engagerat om att förändra energisystemet. Handlandet har tyvärr varit betydligt mer begränsat. Det gäller satsning på förnyelsebara energikällor, hushållning med energi, sparande och effektivisering. Vi kunde höra i TV i går hur antalet energisparrådgivare till allmänheten ute i kommunerna minskat från 500 till 100. Som kronan på verket har vi det olyckliga beslutet om energimoms. Låt mig med anledning av den framtida energipolitiken säga, eftersom det har spekulerats i personfrågorna, att varje nytt statsråd naturligtvis skall ha sin chans. Men när Linje 2-partierna tycks ha funnit varandra igen — det är bara Hans Blix som saknas — vill jag bara deklarera, att vill regeringen bädda för kärnkraft i framtiden, och det pekar behandlingen av energiskatterna mot, blir det strid. Vi tänker inte vänta med den striden tills nästa Tjernobyl någonstans i världen inträffar. Andra får ta det ansvaret.

Herr talman! Det verkar inte som om finansministern är medveten om att vi har miljöproblem här i landet. De är så påtagliga att det borde vara uppenbart att vi behöver en trovärdig miljöpolitik och att en sådan skall komma i första hand. För detta krävs målsättningar och insatser på en rad områden. Det var bristerna vad gäller sådana insatser som jag kritiserade. Det krävs konsekventa insatser inom energiområdet, men man har ju nu skilt på energioch miljöfrågorna inom regeringskansliet, och det bidrar inte till att öka trovärdigheten. Vad beträffar kommunikationsområdet är de flesta satsningarna när det gäller järnvägen inte ens uppräknade med hänsyn till inflationen. Kommunikationsområdet är ett strategiskt område ur miljösynpunkt, och för att miljöpolitiken skall vara trovärdig krävs det offensiva satsningar. Det är inte, som finansministern vill påskina, fråga om att dela ut allmosor hit och dit. Det är en nödvändighet att vi i vårt land rustar upp järnvägarna och det allmänna kommunikationsnätet för att få transporter som förorenar mindre. Jag sade att det visst kommer att märkas om vi för en konsekvent miljöpolitik. Vi har i miljöpartiet aldrig försökt sticka under stol med detta. Jag observerade att finansministern faktiskt gjorde en åtskillnad mellan oss och centern i den frågan. Jag tror att vi skiljer oss från centerpartiet genom att vi är konsekventare i det här avseendet. Vi vill inte påskina för någon att en konsekvent miljöpolitik samtidigt innebär att levnadsstandarden kan höjas utan menar att den faktiskt kan komma att sänka levnadsstandarden, i varje fall mätt i penningtermer. Att standarden sedan kan öka på grund av att vi lyckas lösa miljöproblemen snabbare är en annan sak. Finansministern sade att de finanspolitiska konsekvenserna finns med. Ja, det vore dåligt annars. Men min poäng är att det är helheten som är det viktiga. Det räcker inte längre med enbart finanspolitiken, utan vi måste se till helhetsgreppet över politiken. Vi kan inte på det underlag som finns bedöma vilken politik regeringen tänker föra, när det aviseras så många propositioner framöver. Vi kan inte bedöma finanspolitiken isolerad från helheten, som man tyvärr alltför mycket har gjort. Finansministern! Jag sade inte att skatteöverenskommelsen och skattereformen skulle leda till eller har lett till överhettningen i ekonomin, utan att anledningen till dagens överhettning är att det inte gjordes en åtstramning i våras, när en sådan skulle ha satts in. Dessutom kommer skattereformen att späda på överhettningen ytterligare — det har ni ju sagt i era egna analyser. Under de kommande åren kommer vi alltså att späda på denna överhettning ytterligare, och det skapar mer problem för oss. Jag var inte säker på om jag hörde rätt, men det lät som om finansministern tidigare talade om ”miljöpartidepartementet”. Jag vet inte om det var en freudiansk felsägning, men jag tyckte att det var mycket intressant.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att förnyelsen av den svenska kommunismen går med svindlande hastighet från proletariatets diktatur till det goda grannskapet. Vänsterpartiet kommunisterna har såvitt jag förstått problem med sitt namn. Får jag föreslå till övervägande att man övergår från vpk till vpg, lämpligen uttolkat som ”vänliga partiet grannarna”? Vore det inte fint, Lars Werner? Olof Johansson blev mycket upprörd när man ifrågasatte centerns goda vilja beträffande beskattningen på miljöområdet, och han är mycket emfa tisk i sitt motstånd mot moms på energi. Men han bortser helt från att det förslag som centern driver skulle ha katastrofala verkningar på sysselsättningen. Jag måste säga till Olof Johansson att om man inte är beredd att utnyttja kombinationen moms och styrande miljöavgifter, kan man inte förena kraven på god miljö med industriell konkurrenskraft och full sysselsättning. Jag tycker att centern borde tänka sig in i en situation där vi misslyckas med sysselsättningen. Jag tror att vi under sådana förhållanden kommer att alldeles i onödan få ett häftigt motstånd mot miljöpolitiken. Vad sedan gäller alternativa bränslen vill jag bara påminna om att vi nyligen har anslagit pengar till världens kanske mest omfattande etanolprojekt här i Stockholm. Bengt Westerberg säger att vi föreslår reformer utan finansiering. Det är inte så korrekt med tanke på att vi lägger fram en budget, där alla utgifter faktiskt täcks av inkomster. Men bakom alla de resonemang som har förts om finanspolitiken och lönebildningen ligger något som vi måste dra fram i ljuset för att klargöra var vi står. Jag har sagt det många gånger tidigare, men jag måste upprepa det igen, att kravet på full sysselsättning ger arbetsmarknadsparterna stor makt och stort ansvar. Det förhållandet att vi har den fulla sysselsättningen som ett övergripande mål sätter gränser för hur långt både penningoch finanspolitiken kan drivas utan att sysselsättningen skadas. Den svenska modellen har varit att man har ansträngt sig för att försöka förena full sysselsättning med låg inflation, vilket i dag inget land i världen klarar. Om vi har svårigheter med det är vi i ett mycket gott och stort sällskap. Det gäller att se om den svenska modellen kan fungera i dagens situation. Det är kanske den sista chans som vi har att pröva den i de här överläggningarna och ställa krav på parterna att redovisa sina avsikter och möjligheterna att snabbt åstadkomma avtal för 1991 och även att inte göra några överslag vad gäller löneutvecklingen 1990. Carl Bildt har rätt på en punkt: som ekonomisk-politiskt projekt har den tredje vägen förts till sitt slut. Dess uppgift har varit att röja upp efter de borgerliga regeringsåren, att skapa full sysselsättning, att avskaffa underskottet i statsbudgeten och att bygga upp en stark industri. Jag anser att vi har fullgjort det uppdraget. Det har förts till ett lyckligt slut. Nu är vi i en annan situation. Det ekonomiska läget präglas av brist på arbetskraft för framtiden och problem med effektiviteten i våra olika system, både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn, där vi har strukturella långsiktiga ekonomiska problem, som måste angripas på ett annat sätt. I den fortsatta politiken ingår framför allt uppdraget att skapa ett rättvisare Sverige, ett uppdrag som inte har kunnat drivas med full kraft under de år då saneringen och rekonstruktionen av ekonomin upptog huvudutrymmet. Men ändå måste vi påminna om och upprepa att det för att vi skall kunna åstadkomma rättvisa också krävs en sund och stark ekonomi, som ger några resurser att fördela. Det krävs också att de system och mekanismer som skall fördela produktionsresultatet fungerar väl och ger de effekter som vi eftersträvar. Det är nog så viktigt som att räkna på skattesatser och milersättningar. Här har vi många stora och viktiga uppgifter för framtiden. Att vi hittills har lyckats med att förbättra möjligheterna att föra politiken för full sysselsättning är huvudförklaringen till att Sverige har undgått att bli ett sådant tvåtredjedelssamhälle som många andra länder har förvandlats till. Vi kommer vidare om några veckor med förslag om den slutliga utformningen av ett system, som skall sättas i sjön och som bekämpar skatteplanering och belönar arbete och sparande. Det pågår också ett stort arbete för en reformering av socialförsäkringssystemet, så att det fungerar mera effektivt och verkligen kommer dem till del som bäst behöver det. Det pågår diskussioner om hur arbetsgivarna skall fås att ta ett större ekonomiskt ansvar för en bättre arbetsmiljö, och arbetslivsfonden börjar nu arbeta. För att åstadkomma mindre förmögenhetsklyftor krävs ett ökat offentligt sparande för att se till att ett ökat sparande inte måste lockas fram genom skattesubventioner och andra förmåner för höginkomsttagare. Det är detta som gör en rättvis fördelning möjlig: full sysselsättning, god tillväxt, väl fungerande socialförsäkringar och offentlig service, bättre arbetsmiljö och minskade förmögenhetsklyftor. Det är den politiken vi står för, och det är den politiken som skall fylla vårt 90-tal.

Fru talman! Anders Svärd har mot bakgrund av några uppmärksammade fall där intagna har begärt att få ut uppgifter om de domare som har dömt dem frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att komma till rätta med missbruket av offentlighetsprincipen i dessa sammanhang. Offentlighetsprincipen innebär ju bl.a. att den som begär det har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. När man diskuterar offentlighetsprincipen är det viktigt att hålla i minnet värdet av denna princip för den samhälleliga verksamheten. Allmänhetens rätt till insyn i myndigheternas verksamhet utgör en av förutsättningarna för en väl fungerande demokrati och för enskilda människors rättssäkerhet. Insynen i myndigheternas verksamhet är vidare nödvändig för att massmedierna skall kunna ge allmänheten allsidig och korrekt information. Detta i sin tur är en förutsättning för att samhällets problem skall kunna diskuteras på ett bra sätt. Principen att myndigheternas handlingar och beslut skall vara tillgängliga för envar har i vårt land ansetts så viktig att den sedan länge är grundlagsfäst. Rätten att ta del av allmänna handlingar får enligt tryckfrihetsförordningen begränsas endast om det är påkallat av hänsyn till vissa angivna intressen, bl.a. intresset att förebygga och beivra brott samt intresset att skydda enskildas personliga förhållanden. Enligt tryckfrihetsförordningen får vidare en myndighet inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem han är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. Myndigheterna får alltså i normalfallet inte kräva att få veta syftet med en begäran att få se en allmän handling eller kräva t.ex. att den som begär att få se handlingen legitimerar sig eller ens talar om vem han eller hon är. Sekretesslagen är resultatet av den avvägning som har gjorts mellan intresset av offentlighet och de i tryckfrihetsförordningen angivna skyddsintressena. Interpellationen berör två områden för sekretess: dels polisens brottsbekämpande verksamhet, dels myndigheternas personaladministrativa verksamhet. I 5 kap. 18 sekretesslagen finns bestämmelser om den s.k. förundersökningssekretessen. Sekretess gäller bl.a. för uppgifter som hänför sig till polismyndigheternas verksamhet för att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, om det kan antas att syftet med beslutade e'ler förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Denna bestämmelse kan komma till användning när misstanke finns om att uppgifter om polisen kan användas i brottslig verksamhet. Bestämmelser om sekretess i myndigheternas personalsociala och personaladministrativa verksamhet finns i 7 kap. 11§ sekretesslagen. I syfte att ge de offentliga funktionärerna ett bättre skydd mot våld, hot och andra trakasserier kompletterades för ett par år sedan de bestämmelserna. Sekretess gäller i myndigheternas personaladministrativa verksamhet för uppgifter om bl.a. enskildas personliga förhållanden, t.ex. telefonnummer och hemadress, om det kan antas att den anställde eller någon familjemedlem riskerar] att utsättas för våld eller något annat allvarligt men om sådana uppgifter röjs. Frågan om ett ökat sekretesskydd behövs för uppgifter om offentliga funk tionärers personliga förhållanden i sådana fall då den anställde riskerar att utsättas för våld och trakasserier av olika slag har alltså relativt nyligen varit föremål för ställningstagande i riksdagen . Det är självfallet mycket viktigt att offentligt anställda kan känna trygghet vid utförandet av sitt arbete och att den personliga integriteten skyddas. Jag har därför stor förståelse för de önskemål om ökad sekretess som vissa offentligt anställda kan ha. Det är också viktigt att polisens brottsbekämpande verksamhet är skyddad mot sådan insyn som kan hindra eller försvåra den. Jag vill dock framhålla att det samtidigt är viktigt att undantag från offentlighetsprincipen förekommer i så begränsad utsträckning som möjligt. Den nuvarande lagstiftningen, som innebär att uppgifter om anställdas personliga förhållanden i vissa fall kan hemlighållas, ansågs när den infördes vara en lämplig avvägning mellan de motstående intressen som finns mellan offentlighet och sekretess. Detsamma ansågs gälla sekretessen till skydd för polisens verksamhet. En grundtanke bakom offentlighetsoch sekretessreglerna är ju att sekretess skall gälla enbart för sådana uppgifter där det verkligen behövs. Jag förstår inte heller helt vad det är för åtgärder som Anders Svärd är ute efter. Som han själv påpekar i sin interpellation har ju domstolarna med åberopande av den bestämmelse jag just redogjort för avslagit framställningar om att få ut uppgifter om domares adress och telefonnummer till bostaden. Jag kan upplysa att regeringsrätten har fastställt kammarrätternas domar. Detta visar enligt min mening att gällande lagstiftning fungerar. För Anders Svärd kan väl inte mena att intagna på anstalter rent generellt skulle förvägras rätt att ta del av allmänna handlingar? De kan ju ha lika goda skäl som varje annan medborgare till insyn i myndigheternas agerande. En sådan lösning skulle också var omöjlig med hänsyn till det anonymitetsskydd som råder och som jag har redogjort för. En reglering av detta slag skulle också lätt kunna kringgås genom att den intagne bad någon annan göra en framställning om att få uppgifterna utlämnade. Jag är dock medveten om att många offentligt anställda känner ett starkt obehag när deras privatliv kartläggs av personer vilkas ärenden de har handlagt i sitt arbete. Jag ser därför med stort allvar på frågan. Det är inte acceptabelt att människor som utför nödvändiga och betydelsefulla insatser för samhället skall känna obehag och rädsla på grund av de uppdrag de fullgör. Det är dock svårt att finna en enkel lösning på detta problem utan att man inkräktar på grundläggande frioch rättigheter för alla medborgare i samhället. I regeringskansliet bereds för närvarande en framställning från domstolsverket om strängare sekretess för uppgifter av den typ vi nu diskuterar. Det finns därför anledning att återkomma till frågan.

Fru talman! Först vill jag rikta ett tack till justitieministern för ett utförligt svar. På s. 3 i svaret ställer justitieministern ett par frågor till mig. Den normala ordningen är ju annars att det är vi ledamöter som ställer frågor och statsråden som svarar. Men jag tillstår gärna att det förefaller mig som att vi är överens om att det spörsmål som jag har tagit upp varken kan eller bör viftas bort. Offentlighetsprincipen är viktig. Sekretessbeläggning av uppgifter som har allmänt intresse kan bara tolereras i undantagsfall. Om detta är vi alltså överens. Justitieministern säger sig dock vara medveten om att många offentligt anställda känner ett starkt obehag när deras privatliv kartläggs av personer vilkas ärenden de har handlagt i sitt arbete. Det är givetvis allvarligt och oacceptabelt. Vi är således överens även om detta. Jag hälsar med tillfredsställelse att det nu i regeringskansliet arbetas med frågan om en eventuell strängare sekretess för uppgifter av den typ vi nu diskuterar. Då var det ju i varje fall inte utan mening att ta upp frågan till diskussion. Jag kan också inse att det kan vara svårt att finna en enkel lösning på problemet utan att inkräkta på grundläggande frioch rättigheter för alla medborgare i samhället. Justitieministern kanske ändå skulle kunna säga något om vad man hittills kommit fram till och kanske också något om det resultat som kan förväntas av det pågående beredningsarbetet. Jag tror att de som faktiskt känner sig hotade i dag skulle uppskatta om det lättades något på förlåten.
Fru talman! Inom ramen för det ärende vi behandlar när det gäller framställning till domstolsverket skall vi överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att ge ett skydd till personer som känner sig utsatta eller hotade ifrån t.ex. intagna på fångvårdsanstalter. Det är mycket allvarligt, vill jag understryka, när det förekommer inslag av hot om våld mot offentliga tjänstemän. Det är viktigt att vi får en bra bild av i vilken omfattning och i vilka sammanhang sådant förekommer. Jag är dock tveksam till om ändringar i sekretesslagstiftningen kommer att vara den väg som vi i så fall måste gå för att ytterligare förbättra skyddet. Jag vill i stället peka på att det i det uppdrag som den nyligen tillsatta kommissionen mot våld och för brottsoffer har fått, har formulerats att ett av uppdragen är att undersöka möjligheten att öka skyddet för grupper som löper särskild risk att utsättas för våld, t.ex. personal inom rättsväsendet.
Fru talman! Än en gång noterar jag att jag får nöja mig med att justitieministern ser allvarligt på problemet. Jag ser med spänning fram emot ett besked, och jag tror att de som känner sig hotade också väntar på ett sådant. Jag hoppas att det skall gå att komma till ett resultat som är tillfredsställande för alla parter.

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig dels vilka generella åtgärder jag avser att vidta för att stärka rekryteringen till domarbanan, dels vilka särskilda åtgärder jag ämnar vidta för att öka attraktionskraften hos domartjänsterna i hovrätten för Övre Norrland och dess tingsrätter, dels om jag avser att föreslå en fullständig juridisk utbildning vid universitetet i Umeå. Jag vill börja med att säga att jag helt kan instämma i Ulla Orrings uttalande om vikten av att vi har domare som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och integritet. Däremot delar jag inte Ulla Orrings uppfattning att standarden i den dömande verksamheten har börjat sjunka. Tvärtom vill jag påstå att våra domstolar — trots rekryteringssvårigheter och ett ansträngt arbetsläge — bibehåller en hög standard. Det jag nu har sagt innebär inte att vi kan slå oss till ro med att konstatera att allt är bra som det är. För att vi skall kunna behålla ett starkt domstolsväsende måste vi se till att vi kan fortsätta att rekrytera duktiga jurister till domarbanan och att vi får behålla dem. Det är en hård konkurrens om dagens nyutexaminerade jurister, och de är tyvärr inte heller så många som skulle vara önskvärt. Garantier måste därför finnas för att domarutbildningen och domaryrket framstår som attraktiva i jämförelse med andra utbildningar och yrken. Som statsministern uttalade i regeringsförklaringen såväl i höstas som förra hösten är rättsväsendet ett område som skall ägnas särskild uppmärksamhet, och satsningarna på rättsväsendet fortsätter. Regeringen har strax före jul på min föredragning beslutat om en proposition som tar sikte på olika domarfrågor. Propositionen har ännu inte lämnats till riksdagen. Jag skall därför inskränka mig till att nämna att propositionen bygger på förslag av 1987 års domarutredning och innehåller två huvudområden: dels skall vid all tillsättning av ordinarie domartjänster skickligheten sättas främst bland de sakliga grunder som skall beaktas, dels skall domarutbildningen förkortas och fullgöras i ett sammanhang. Dessa båda förslag bör stärka domaryrkets attraktionskraft. För de unga juristerna i domarkarriären kommer den egna personliga planeringen att underlättas, om de obligatoriska inslagen i domarutbildningen kan fullgöras direkt efter varandra och i snabbare takt. Detta torde vara en fördel inte minst för Norrland där det är långt mellan domstolarna och där de olika tjänstgöringsmomenten ofta måste fullgöras på orter som ligger långt från varandra: Det pågår också fortlöpande ansträngningar för att renodla domarrollen och inrikta domarnas arbetsuppgifter på den rent dömande verksamheten, ansträngningar som i ett brett perspektiv också är ägnade att stärka domaryrkets attraktionskraft. Som exempel kan nämnas den delegering av arbetsuppgifter som under det gångna årtiondet har skett till biträdespersonal. Vi strävar också efter att renodla själva domstolsverksamheten genom att på sikt flytta över uppgifter som inte kräver domstolsprövning från domstolarna till andra myndigheter. Att undersöka hur en sådan överflyttning skall gå till är en viktig uppgift för den kommitté med parlamentarisk sammansättning som jag nyligen fått regeringens bemyndigande att tillkalla. På domstolarna pågår olika projekt för att se över arbetsrutiner och arbetsorganisation som på sikt bör verka i den riktning jag nyss nämnde. Särskilt viktiga är de stora satsningar som görs på ADB-utbyggnad och personalutbildning i domstolarna. Det är viktigt att domstolarna blir moderna arbetsplatser, dit kvalificerad personal vill söka sig. Fram till helt nyligen har det i flera år varit svårt att rekrytera duktiga jurister till domarbanan. Det finns dock tecken som tyder på att utvecklingen nu vänder. Våra hovrätter och kammarrätter har fler aspirantansökningar än på mycket länge, och de sökande är i allmänhet väl kvalificerade. Tjänstlediga fiskaler och assessorer har sökt sig tillbaka till domarbanan sedan de prövat bl.a. advokatoch bankarbete. Det är mycket glädjande att vi nu med gemensamma krafter kunnat bryta den tidigare negativa trenden. Den optimistiska bild jag nu målat upp gäller dock inte hela landet och inte heller alla domstolstyper. Det är bekymmersamt med rekryteringen i Norrland. Det gäller inte bara på rättsväsendets område, som bekant, och det är inte heller första gången vi har sådana bekymmer. Vi är väl medvetna om detta både i justitiedepartementet och i domstolsverket och arbetar för att finna lösningar. Ett annat område där vi har bekymmer är försäkringsdomstolarna. Jag har i min anmälan till budgetpropositionen redogjort för hur läget i den delen bör förbättras. Det jag nu har sagt leder osökt in på Ulla Orrings sista delfråga, den om juristutbildningen i Umeå. I den delen är det egentligen utbildningsministern som skall svara. Men eftersom saken ligger mig så varmt om hjärtat är jag glad att kunna tala om att utbildningsministern i sin anmälan till årets budgetproposition föreslagit att det vid universitetet i Umeå fr.o.m. nästa budgetår skall öppnas möjlighet att anordna kompletterande utbildning till jur. kand.-examen. Ett viktigt skäl för detta är naturligtvis att juristutbildning i Norrland förbättrar möjligheterna att rekrytera jurister till Norrland. Justitiedepartementet och våra närmast berörda myndigheter — domstolsverket och riksåklagaren — har varit engagerade i den här frågan och vi gläder oss åt att detta nu kan genomföras.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret som gavs, som hade flera positiva förtecken. Jag måste dock beklaga att inte de åtgärder som justitieministern här redovisar kommit till stånd tidigare. Många förlorade år har runnit i väg till förfång för rättsväsendet. Problemet har varit känt under hela 1980-talet. Dagens situation skulle ha varit avsevärt gynnsammare om dessa åtgärder vidtagits redan när de första nödropen kom. Bakgrunden till min interpellation är nödropen och den erfarenhet jag fått från landet som helhet, men mest från de nordligaste länen där jag har min hemvist. Vi har också inom folkpartiet en särskild rättsgrupp, där vi särskilt penetrerat frågan om rekryteringen till domarbanan. Folkpartiets inställning är att en av de viktigaste grundprinciperna för ett gott samhälle är att stärka rättssäkerheten. I rättssäkerhetens idé ligger i botten att reglerna skall ha en sådan fasthet och klarhet så att vi som enskilda individer klart kan förutse konsekvenserna av våra handlingar och gärningar. Men i en rättsstat krävs inte enbart lagregler, utan det krävs också domstolar och förvaltningsmyndigheter som skall tillämpa lagen. Myndigheterna måste enligt vår uppfattning aktivt medverka till att enskilda människor kan bevaka och skydda sina intressen. Det behövs dels en effektiv domstolsorganisation, dels en effektiv poliskår. Men det som jag vill uppmärksamma med min interpellation är domstolsväsendet. Fungerar domstolsväsendet på bästa sätt? Så uppfattas inte situationen i dag. Många människor som är involverade i rättsprocesser får finna sig i att vänta innan en dom, som på många sätt kan bli livsavgörande, kommer. Det är inte svårt att inse hur problemfylld den väntetiden kan gestalta sig. Ärendebalanserna inom domstolsväsendet har ökat. Omloppstiderna, dvs. den tid det tar från det att ett mål kommer in till domstolen till dess ett avgörande har skett, blir allt längre. Ett skattemål tar nu i genomsnitt 21 månader. Om rättssäkerheten skall upprätthållas måste enligt vår bedömning målen också avgöras inom rimlig tid. Ett brott skall snabbt följas av ett straff, och parterna i ett tvistemål skall inte behöva vänta flera år för att få sin sak avgjord. Faktum är att det kan ta 3-4 år innan ett avgörande kommer till stånd i ett tvistemål. Fru talman! Det finns enligt folkpartiets uppfattning stora brister inom domstolsväsendet. Jag konstaterar att rättsväsendets kris är ännu ett exempel på att den socialdemokratiska regeringen har misslyckats inom ytterligare ett område inom den offentliga sektorn. Men jag kan samtidigt konstatera att det nu pågår förbättringar inom detta område. Förklaringen till krisen inom domstolsväsendet kan sägas vara en kombination av för hög arbetsbelastning, eftersatt teknik, dålig arbetsmiljö och föråldrade arbetsförhållanden. Därtill kommer även löneläget. Lönerna ligger under vad andra långtidsutbildade offentligt anställda uppnår, och de ligger väsentligt under de privatanställdas. En rekrytering till domarbanan av unga jurister är själva nyckeln för att komma till rätta med nuvarande förhållanden och skapa förbättrade förhållanden. Jag vill först ta upp det positiva i justitieministerns svar, nämligen att läget i Norrlandslänen kommer att förbättras fr.o.m. nästa år genom att den juristutbildning som bedrivs i Norrland nu förstärks med en kompletterande undervisning som leder till en jur. kand.-examen. Det är ställt utom allt tvivel att rekryteringen till domarbanan kommer att förbättras tack vare denna förstärkta utbildning. På sikt kommer detta att leda till att norrlänningar i högre grad än vad som nu är fallet söker sig till juristutbildningen. Erfarenheterna från läkarutbildningen i Umeå visar att 50 90 av de utbildade stannade kvar i Norrlandslänen. Erfarenheterna från Rovaniemi i Finland, som redan år 1979 fick en juridisk institution, visar också att många av studenterna som kommer söderifrån stannar kvar i norr. Men varför har det dröjt så länge innan regeringen vidtagit åtgärder? Situationen har ju varit känd så länge. Jag kan inte avstå från att kommentera statsrådets svar angående rekryteringen till hovrätterna och kammarrätterna. Statsrådet säger att det föreligger fler aspirantansökningar än på mycket länge, ett förhållande som dock inte gäller Norrland, vilket statsrådet också klart medger. Situationen i Norrland är närmast katastrofal. Vid samtal med hovrätten för Övre Norrland i går visade det sig att det fanns en sökande som aspirant för år 1990. År 1982 fanns det 63 sökande. Det minskade sedan till 39 sökande år 1985, och det fanns 13 sökande till aspiranttjänst år 1989. Sanningen är den att antalet sökande till aspiranttjänster vid de tre överrätterna i Norrland har sjunkit från 175 år 1984 till 70 år 1988. Min fråga är följande: Hur ser statsrådet på framtiden?
Fru talman! Om jag har uppfattat Ulla Orring rätt beskyller hon mig och regeringen för senfärdighet när det gäller problemen med rekrytering och ärendebalanser vid våra domstolar. Låt mig erinra om att när problemen blev aktuella någon gång i mitten av 80-talet, 1985-1986, vidtogs åtgärder omedelbart. Domstolsverket tillsatte en utredning redan år 1986, och domarutredningen tillsattes år 1987. Inga besparingar inom rättsväsendet genomfördes efter detta. Allt detta gjordes i syfte att omedelbart möta utvecklingen. Det är samma förhållande när det gäller ärendebalanserna. De sjunker på grund av de åtgärder som har vidtagits under en rad år. Väntetiderna har förkortats inom flera olika områden. Det finns fortfarande problem när det gäller vissa ärendetyper, men ett aktivt arbete pågår för att undanröja dessa. När det gäller Norrland är läget bekymmersamt. Man har i Norrland svårt att rekrytera arbetskraft inom alla områden. Det gäller inte enbart jurister och absolut inte enbart rättsväsendet. Jag ser positivt på utvecklingen. Genom de åtgärder av generellt slag som regeringen har vidtagit för hela landet, men också genom de åtgärder som speciellt riktats mot Norrland för att lösa de problem som finns där, kommer vi att kunna förändra utvecklingen så att en god standard inom rättsväsendet kan upprätthållas även i Norrland.
Fru talman! Jag kan konstatera att statsrådet och jag har samma uppfattning, nämligen att vi måste återställa förtroendet för domstolsväsendet. Vi har däremot inte samma uppfattning när det gäller de åtgärder som har vidtagits. Det återstår väldigt mycket att göra när det gäller de tekniska hjälpmedlen. När det gäller dessa har man så att säga börjat andra vägen, dvs. man har börjat söderöver och sedan kommit till Mellansverige. Det saknas t.ex. fortfarande datorutrustning som hjälpmedel för hovrätten i Övre Norrland. När unga människor som är vana vid att arbeta med datorer kommer till domstolarna blir de helt ställda. Arbetsredskapet är rena stenåldern. Det är ett måste att arbetsmiljön och arbetssituationen förbättras om vi skall kunna rekrytera unga studerande till juristbanan. När det gäller frågan om ärendebalanserna visar en statistik från kammarrätten i Jönköping att situationen har försämrats från år 1975 då balansen var 73 mål till år 1989 då antalet oavgjorda mål var 1 300. Inte heller detta kan gagna rättssäkerheten. Jag är fortfarande bekymrad. Naturligtvis behövs både utredningar och de åtgärder som justitieministern här har nämnt, men det behövs också pengar. Min fråga är: Får justitieministern med finansen på att satsa mer pengar på domstolsväsendet?
Fru talman! Jag vill lämna en sakuppgift till Ulla Orring. Det gäller ärendebalanserna vid kammarrätten i Jönköping. På grund av den arbetssituation som där råder har regeringen beslutat att inrätta en extra avdelning inom kammarrätten för att komma till rätta med ärendebalanserna.

Fru talman! På grund av regeringsombildningen kommer interpellation 1989 90:77 av Karin Israelsson om doping samt 1989/90:98 av Kent Carlsson om Apoteksbolaget och läkemedelskostnaderna inte att bli besvarade inom föreskriven tid. Tidpunkt för besvarande av interpellationerna meddelas senare.

Fru talman! Viola Claesson har i en interpellation frågat utbildningsministern vad han tänker göra för att förhindra att föreläsare i skolorna beskriver homosexualitet på ett sätt som strider mot läroplanen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Viola Claesson säger i sin interpellation att en föreläsare med gymnasister som åhörare beskrivit homosexualitet som en sjukdom, framkallad av obalans i nervsystemet. Hon vill att sådana föreläsare skall bojkottas. Med läroplanens krav på objektiviteten i centrum skall skolan hjälpa eleverna till en undersökande och kritisk inställning. Med en sådan skall de självständigt kunna pröva och acceptera eller förkasta idéer och tankar. Ett självklart medel är då en allsidig presentation av frågan. I en sådan presentation skall ett påstående att homosexualitet är en sjukdom — om det nu har fällts, vilket jag kan återkomma till — bemötas med ett klarläggande av vilka skäl som man på medicinskt håll numera hävdar mot en sådan uppfattning. I motsats till Viola Claesson vill jag således i stället för bojkott sätta tilltro till läroplanen och till de skolledningar och lärare som svarar för program på bl.a. temat sex och samlevnad. Några ytterligare åtgärder skall inte behövas.

Interpellationen har överlämnats till mig. För skogsbruket på all skogsmark gäller i första hand skogsvårdslagen. Enligt lagen skall hänsyn tas till naturvårdens intressen vid skötseln av skog och skogsmark. De krav på hänsynstagande som kan ställas med stöd av skogsvårdslagen får emellertid inte vara så ingripande att de leder till att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Om naturvårdsintresset är så starkt att man anser sig behöva ställa krav som går utöver denna nivå skall naturvårdslagen tillämpas. Då kan också enligt de grundläggande principer som är fastlagda frågan om ekonomisk ersättning till markägaren aktualiseras. Länsstyrelsen kan numera med stöd av naturvårdslagen delegera beslutanderätten i fråga om inrättande av naturreservat och naturvårdsområde till en kommun. Det kan t.ex. gälla värdefulla rekreationseller friluftsområden. Om en kommun utnyttjar denna möjlighet tar man också över det ekonomiska ansvaret. Enligt planoch bygglagen kan kommunerna genom bl.a. områdesbestämmelser begränsa möjligheten att vidta vissa skogsbruksåtgärder i områden där t.ex. bebyggelse planeras. Vidare är det kommunerna som bestämmer om och hur kemisk bekämpning av lövsly skall få ske i skogsmarkerna. I normalfallet är ett aktivt skogsbruk förenligt med andra intressen såsom naturvårdens och friluftslivets. Någon annan lagstiftning än skogsvårdslagen behöver då inte tillämpas. Skogsägaren skall leva upp till lagens krav utan att myndigheten skall behöva ingripa. Om det anses nödvändigt i det enskilda fallet, kan emellertid skogsvårdsmyndigheten i ett föreläggande ange vilka naturvårdshänsyn som skall tas. Den som inte följer ett sådant föreläggande kan komma att straffas eller få betala vite. För att en kommuns särskilda intressen skall kunna uttryckas i tid finns det särskilda bestämmelser i skogsvårdsförordningen. Skogsvårdsstyrelsen skall samråda med kommunen i frågor som är av särskild vikt med hänsyn till de lokala förhållandena. Som underlag använder skogsvårdsstyrelsen bl.a. markägarens avverkningsanmälan. Men det är också viktigt att kommunen på något vis har redovisat sina intressen. Detta kan t.ex. ske i de kommunala översiktsplanerna. Pär Granstedt hänvisar i sin interpellation till ett särskilt avverkningsprojekt i Botkyrka kommun och hävdar att kommunen inte fått reell möjlighet att pröva områdets skyddsvärde eller vidta åtgärder för att bevara det. Detta överensstämmer inte med den information som jag har fått. Enligt min information har det varit flera kontakter mellan lantbruksuniversitetet som markförvaltare och företrädare för kommunen. Kommunen har dessutom inbjudits till ett par överläggningar. Lantbruksuniversitetet har sedan arbetat om sina avverkningsplaner och bl.a. avstått från att avverka en stor del av det först aktualiserade området. Hela handläggningstiden från den första kontakten med kommunen tills frågan var avgjord för lantbruksuniversitetets del uppgick till nästan ett år. I början av december förra året uttryckte kommunen i ett särskilt brev en önskan om samarbete med lantbruksuniversitetet i denna typ av frågor. Samarbetet mellan skogsvårdsstyrelserna och kommunerna när det gäller skogsbruket har ökat kraftigt de senaste åren. Detta är en naturlig följd av den nya planlagstiftningen och av det krav på hänsynstagande som numera föreskrivs i skogsvårdslagstiftningen. De bestämmelser vi har på detta område ger alltså kommunerna stora möjligheter att påverka planeringen av skogsavverkningar. Jag anser vidare att kraven på hänsynstagande bör ställas lika på alla ägargrupper. Men det räcker inte med enbart lagregler. En förutsättning för ett gott resultat är att alla agerande har goda kunskaper och att det överallt utvecklas ett förtroendefullt samarbete mellan skogsvårdsmyndigheten och kommunen. Skogsvårdsorganisationen verkar aktivt i dessa frågor.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jordbruksministern lämnar i svaret en utförlig och bra redogörelse för det regelverk som gäller på det här området, och jag sätter värde på den utförligheten. Det som föranledde min interpellation var, som framgår av svaret, ett konkret ärende i Botkyrka kommun i Stockholms län. Jag tror att vi är ense om att Stockholms län är en region där intressekonflikterna när det gäller markanvändningen är särskilt starka. Förutom det normala och legitima intresset för en skogsägare att kunna bedriva ett rationellt jordbruk har man här i alldeles särskilt hög grad också att ta hänsyn till naturvårdsintressen, miljöintressen och friluftslivets intressen. Botkyrka ligger mitt inne i ett storstadsområde, och man kan nog hävda att alla skogsområden i den här kommunen, liksom i andra förortskommuner runt om Stockholm, har ett stort värde ur rekreationssynpunkt. Det är alldeles särskilt känsligt hur skogsvårdsfrågorna hanteras i den här regionen. Därmed vill jag inte på något sätt förringa betydelsen av att man också tar mycket långtgående miljöhänsyn i skogsvården även i andra delar av landet. Jordbruksministern anser, med utgångspunkt i den information han har fått, att hanteringen av detta ärende i Botkyrka har skett på ett korrekt sätt. Jag utgår från att alla formella krav som man kan ställa på lantbruksuniversitetet, som det i det här fallet handlar om, har tillgodosetts. Jag vill inte ifrågasätta att man skulle ha brutit mot några regler. Men det här hindrar inte att projektet har fått ett förlopp som gör att möjligheterna för Botkyrka kommun har försvårats att få en miljömässig, bra markanvändning. Även om det har förekommit kontakter, så upplever man tydligen inte från Botkyrka kommun att man har haft tillräcklig möjlighet att utföra den planering som man skulle vilja göra. För att kunna ta ställning till om man kan ikläda sig de ekonomiska åtaganden som detta skulle innebära för att få ett skydd för framtiden måste man kunna genomföra ett omsorgsfullt plane ringsarbete. Även om det tog en viss tid från det att kommunen först fick reda på detta till dess att det togs ställning för att genomföra avverkningen, så fick inte kommunen den tid som hade behövts för att kunna genomföra planeringen. Det är fortfarande säkert riktigt att lantbruksuniversitetet hade uppfyllt vad på det ankom i formellt avseende. Men problemet kvarstår: Botkyrka kommun fick inte, som man själv uppfattar det, tillräcklig möjlighet att ta ställning till skyddsvärdet i området och vilka ekonomiska åtaganden som man var beredd att göra. Ur kommunens synpunkt måste det göras en helhetsbedömning av hela kommunen och vilka behov av åtgärder som finns i andra delar av kommunen och hur man totalt sett skall kunna utnyttja sina resurser. Från kommunens sida handlar det alltså inte bara om att göra en bedömning av det enskilda skogsområdet, utan man måste kunna väga det mot andra skyddsvärda områden i kommunen. Det är naturligtvis en besvärlig process. Även om något formellt fel förmodligen inte har blivit begånget, illustrerar detta en sorts intressekonflikter som lätt kan uppstå och som är särskilt känsliga i ett storstadsområde med de stora miljöoch friluftsintressen som finns där. Jag undrar då om inte staten som markägare här borde uppträda med extra stor hänsyn. Eftersom det rimligen finns ett gemensamt intresse mellan stat och kommun att se till att skyddsvärda skogsmarker bevaras, att friluftslivet får sina behov tillgodosedda inte minst i mycket tätbefolkade områden osv., borde det ha varit möjligt att lösa detta på ett sådant sätt att Botkyrka kommun kunde genomföra sin planering.

Sedan är det rimligt att samma krav också ställs på enskilda skogsägare, även om regeringen då inte kan göras ansvarig på samma sätt om dessa krav inte uppfylls. Blir det riktigt nödvändigt kan även lagstiftningen behöva skärpas. Men jag vill resa den principiella frågan om inte staten som markägare bör anstränga sig mera för att se till att sådana här konflikter inte uppstår.
Fru talman! Som svar på den sista frågan anser jag att vare sig det handlar om statliga myndigheter, domänverket, lantbruksuniversitetet, stiftelser, privata ägare eller kyrkan, skall samma och hårda krav gälla för markägarna. Den redogörelse som jag har givit här visar på en sak som jag tycker är viktig, nämligen att det i positiv mening har pågått en process kring hur avverkningen skall ske, som också har lett till uppenbarligen betydande förändringar av de avverkningar som sedermera har kommit till stånd i förhållande till de första planerna. Jag vill inte betygsätta kontakterna just i det här fallet, och det gjorde inte heller Pär Granstedt, men jag vill peka på att under ett års tid har man haft en process i gång mellan kommunen och markägaren som har lett till förändringar. Självfallet är det viktigt att sådana processer kan utvecklas så att det blir ett bra och fungerande samarbete som bägge parter kan uppleva som positivt. Jag vill då understryka att i den mån det hittills har brustit i det hänseendet, har vi fått ett bättre redskap i och med den nya planoch bygglagen från 1987. För att åstadkomma det som både Pär Granstedt och jag tycker är viktigt är det väsentligt att man bygger upp de kommunala översiktsplanerna. De skall uttrycka kommunens syn på hur markområdena skall användas i kommunen, och de skall vara politiskt förankrade. Det pågår nu ett arbete med översiktsplaner runt om i landet, och det arbetet skall vara klart senare i år. Det är ett nytt viktigt instrument som jag menar att man bör ta till vara för att just ge tid och möjlighet till insyn i varandras planer och tänkande. Det ger positiva effekter både för kommunen och för markägaren. Översiktsplaner utgör alltså ett underlag, och det är något som vi hittills har saknat för att kunna få ett förbättrat samråd. Kommunen får då möjlighet att samlat redovisa sina intentioner, och markägaren kan i tid uppmärksamma dessa intentioner i sin verksamhetsplanering. Jag menar att detta är ett nytt och bra instrument för att vi skall få ett bättre fungerande samarbete mellan kommuner och skogsvårdsmyndigheter å ena sidan och kommuner och markägare å den andra sidan. Jag håller med Pär Granstedt om att denna typ av samarbete är mycket viktig i storstadsområdena där olika intressen, inte minst friluftsintresset, finns på ett annat sätt än i andra delar av landet. I andra delar av landet kan det vara andra intressen som också är mycket viktiga från kommunernas sida att ta upp med markägaren. Därför är det bra att dessa översiktsplaner tas fram i hela riket, och den typen av samarbete tror jag leder till ett bättre resultat än någon form av ökad detaljplanering.
Fru talman! Jag ber att få tacka för dessa ytterligare kommentarer, som sätter fingret på den ömma punkten just i det här fallet. För att kommunen skall kunna agera måste man vara beredd på ibland betydande ekonomiska åtaganden. Det kräver att man kan väga olika områdens skyddsvärden mot varandra. Det i sin tur kräver i allmänhet att man har slutfört översiktsplaneringen. Hade markägaren i det här fallet varit beredd att avvakta de månader som det egentligen handlade om för att kommunen skulle kunna slutföra sin översiktsplanering, hade denna konflikt aldrig behövt uppstå. Då hade kommunen fått en reell chans att utifrån en översiktlig bedömning göra sitt ställningstagande. Detta ville markägaren nu inte göra, och markägaren var i sin fulla rätt att inte avvakta så länge. Jag tycker att det är anmärkningsvärt när staten som markägare visar så liten samarbetsvilja mot kommunen. Det är det som jag reagerar mot. Det är möjligt att detta är en typ av problem som vi inte behöver uppleva i framtiden, dvs. att den kommunala översiktsplaneringen kommer att utgöra det underlag som kommunerna behöver och att kommunerna kan tillgodose sina intressen bättre än vad som var möjligt just i det här fallet. Låt oss hoppas att det blir så. Samtidigt får vi naturligtvis räkna med att även dessa planer så småningom kan tänkas bli litet föråldrade och att konflikter av denna typ återigen kan uppstå. Det är därför viktigt att alla markägare visar en samarbetsvilja gentemot kommunerna och en lyhördhet för de planeringsproblem som kommunerna kan ha. Jag tycker trots allt att det är naturligt att staten som markägare i detta sammanhang föregår med gott exempel.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har — mot bakgrund av de välutbildade invandrarnas situation på arbetsmarknaden — frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att ge invandrarna möjlighet att få kvalificerat arbete som svarar mot deras utbildning och/eller yrkeserfarenhet genom att godkänna deras utbildning eller låta dem komplettera den. Ragnhild Pohanka har vidare frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att aktivera arbetsgivarna att utnyttja denna arbetskraft. Vi har nu en mycket stor efterfrågan på arbetskraft. Ändå är arbetslösheten bland utländska medborgare fortfarande dubbelt så hög som bland svenskar. På invandrarverkets förläggningar finns i dag över 6000 personer med uppehållstillstånd, varav ungefär hälften är i arbetsför ålder. Samtidigt trycker en del arbetsgivare på för att få importera arbetskraft utifrån. Detta är motsägelsefullt och oacceptabelt. Regeringen ser därför med stort allvar på dessa frågor. Under de två senaste åren har ca 30 000 flyktingar och andra utlänningar med flyktingliknande eller humanitära skäl fått rätt att bosätta sig i Sverige. Samtidigt har ytterligare drygt 27 000 personer bosatt sig i Sverige på grund av sin anknytning till någon person i landet. Detta innebär sammanlagt 57 000 utomnordiska invandrare, varav merparten i arbetsför ålder. Jag vill hävda att flyktingars och andra invandrares behov av hjälp in på arbetsmarknaden skall fyllas genom den allmänna arbetsmarknadspolitiken. Om det behövs, skall hjälpen kompletteras med särskilda, riktade insatser. Detta gäller oavsett invandrarens utbildningsnivå. Ragnhild Pohanka frågar mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta genom att ”godkänna deras utbildning eller låta dem komplettera den”. Det finns, fru talman, flera parallella system här i landet för att pröva i vad mån utländsk utbildning svarar mot kraven på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen har genom sina initiativ kraftigt understött uppbyggnaden av systemen. Men jag medger att dessa ännu inte är färdiga. Jag anser emellertid att dessa olika värderingssystem skall ses i ett sammanhang som en möjlighet att ta till vara utbildning och yrkeserfarenhet från utlandet. För individen är det lika viktigt att få sin bakgrund rätt värderad på den svenska arbetsmarknaden vare sig den ligger inom UHÄ:s, AMS eller någon annan myndighets kompetensområde. Invandrare med utländsk utbildning och eller yrkeskrav. Till grund för bedömningen ligger praktiska och teoretiska prov eller de dokument över utbildningen som invandraren har med sig. Efter bedömningen utfärdar myndigheterna ett utlåtande eller en legitimation. Arbetsmarknadsverket svarar för yrkesprövning för invandrare som avser yrkesutbildningar och yrkeskunskaper som motsvarar svensk gymnasienivå. Invandrare med yrkeskunskaper förvärvade genom arbete eller praktik kan också genomgå yrkesprövning, som genomförs inom AMU center eller gymnasieoch högskolor efter beslut av arbetsförmedlingen. En yrkesprövning omfattar två till åtta veckor, och ett särskilt prövningsutlåtande utfärdas efter yrkesprövningen. I utlåtandet finns en redovisning av invandrarens kunskaper relaterade till motsvarande svensk yrkesutbildning och/eller yrkeskunskap samt uppgift om eventuellt behov av komplettering. När det gäller värdering eller — som det också kallas — ekvivalering av avslutade utländska högskoleutbildningar är det UHÄ, med vissa undantag, som är den ansvariga myndigheten. Värderingen dokumenteras i ett utlåtande som i första hand är avsett för arbetsmarknaden. Av utlåtandet framgår när utbildningen avslutades och i svenska termer vilken nivå, vilken omfattning och vilket innehåll den har. Antalet ansökningar har i princip fördubblats för varje år som gått. Efter fem års verksamhet är det fortfarande många ”gamla invandrare” som kommer in med ansökningar. Samtidigt är antalet högutbildade bland de nytillkomna flyktingarna större än tidigare. Bl.a. därför har det dess värre uppstått långa väntetider, och regeringen har nyligen tagit itu med detta genom ett åtgärdsprogram. Det presenterades den 2 november förra året och skall bl.a. underlätta inträdet på arbetsmarknaden för flyktingar. Enligt programmet skall UHÄ:s resurser för värdering av utländsk utbildning förstärkas och initiativ tas till diskussioner med arbetsmarknadens parter, AMS och invandrarverket. Syftet är att underlätta för flyktingar att komma ut i arbetslivet. Överläggningar med arbetsmarknadens parter har redan hållits. Socialstyrelsen, luftfartsverket och andra myndigheter värderar utländska utbildningar inom sina resp. kompetensområden. För att bättre ta till vara invandrarnas önskan att arbeta och för att underlätta deras möjligheter att få ett adekvat arbete med hänsyn till deras tidigare utbildning och erfarenhet från hemlandet utvecklas för närvarande inom AMS en databaserad s.k. kunskapsbank. I kunskapsbanken skall uppgifter om olika utländska utbildningars innehåll noteras. Likaså skall noteras vilka typer av kompletteringar som eventuellt behöver göras för att invandrare med viss yrkesutbildning skall kunna få svensk kompetens för yrket. På sikt minskar detta behovet av omskolning av invandrare. I stället skall invandrarna erbjudas att komplettera sin tidigare utbildning, så att den stämmer överens med den svenska arbetsmarknadens krav. Den främsta vinsten är att invandrare kan få fortsätta i sitt tidigare yrke och bidra med sin kunskap till att vidareutveckla det svenska samhället. Arbetsmarknadens parter har också rekommenderat arbetsgivare och fackliga organisationer att fullt ut beakta myndigheternas utlåtande vid rekrytering och anställning av personal. Ragnhild Pohanka frågar också vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att aktivera arbetsgivare att utnyttja den arbetskraft som välutbildade invandrare utgör. Jag vill i det sammanhanget erinra om att arbetsförmedlingen sedan några budgetår har fått en tillfällig förstärkning av förmedlingsservicen för att aktivt kunna hjälpa flyktingar att få arbete. Särskilda resurser har avsatts bl.a. för förhöjt rekryteringsstöd för invandrare. Arbetsförmedlingen har vidare fått särskilda resurser för att med hjälp av okonventionella metoder underlätta invandrares och flyktingars inträde i arbetslivet. Flera länsarbetsnämnder har anordnat heldagskonferenser. Där har representanter för de lokala arbetsgivarna och arbetsförmedlingen fått ökad kunskap om den arbetskraftsresurs som finns bland invandrare och haft tillfälle att utbyta erfarenheter. Även ledamöterna i arbetsförmedlingsnämnderna har fått utbildning i invandrarkunskap på vissa orter. Avslutningsvis vill jag understryka att det inte bara är samhällets insatser som behövs. Det är också angeläget att alla arbetsgivare, såväl privata som offentliga, tar sitt ansvar för att ge flyktingar och invandrare arbete. Invandrarna i sin tur måste vara beredda att ta de lediga arbeten som står till förfogande, särskilt när det gäller att få ett första fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Den som har en första erfarenhet från en arbetsplats i Sverige har långt större möjlighet än den som saknar sådan kontakt att därefter meritera sig för ett arbete som bättre svarar mot hans eller hennes utbildning.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det var innehållsrikt och innebär för framtiden, hoppas jag, att vi kan utnyttja den här arbetskraften på ett bättre sätt än hittills. Först tänker jag beröra de fördomar som finns när det gäller invandrare. Det finns fördomar om att invandrarna inte vill arbeta och att de vill ha socialbidrag osv. Det är faktiskt så att väldigt många inte arbetar och väldigt många har socialbidrag. Men detta överensstämmer inte med deras egna önskemål. Tidigare berodde detta delvis på att det var ont om arbete. Då var det ännu svårare för invandrare att få arbete. Nu beror det delvis på att de inte får arbeta och inte heller kan arbeta i sina egna yrken, något som jag har tagit upp i min fråga. Det är i stort sett en sak som flyktingarna på flyktingförläggningarna frågar: När får jag börja arbeta, för jag vill börja arbeta? Jag mår inte bra, jag behöver arbete. Enligt statistik på arbetsskadeförsäkringar och sjukskrivningar minskar möjligheterna till anpassning till arbetslivet redan efter ett par månader, eller försvåras. Där är naturligtvis inte flyktingarna något undantag. Det är snarare ännu mycket svårare för flyktingarna i ett nytt land med en svår historia bakom sig, kanske tortyr, fängelse eller andra svårigheter som gör att de inte ens i sina hemländer tidigare har kunnat leva som vanliga människor utan har varit utan arbete. I dag är ju arbetssituationen så bra i Sverige att vi skulle kunna ge alla arbete mycket snabbt. Självfallet kan man inte gå till mycket kvalificerade yrken utan en viss förutbildning. Jag är medveten om att man bör ha bra kunskaper i Sverige om man vill bli läkare, konstruktör, osv. Men alla yrkesgrupper behöver inte göra ett prov för att undersöka om de klarar att studera vid universitet. Man skall kunna, som man redan nu kan, varva arbete med språkutbildning. Det ser jag mycket positivt på. Det är mycket bra och kommer att innebära en snabbare anpassning. Vi måste också se till att flyktingar som har väntat länge på flyktingförläggningarna får ett arbete. Ett pingpongbord och utflykter räcker inte till vuxna människor för att de skall kunna känna sig till freds. Jag håller med statsrådet om att det inte bara är myndigheterna som skall göra allt detta, utan jag vill särskilt trycka på arbetsgivarna. Nu har inte de initiativ som har tagits, att svenska folket lämnar bostäder till sådana som har fått uppehållstillstånd, tagits emot i någon större utsträckning, men om arbetsgivarna kopplas in här hoppas jag att det går bättre. Jag efterlyser därför att arbetsgivarna skall engagera sig bättre än de har gjort tidigare. Detta gäller naturligtvis också sådan arbetskraft som är halvutbildad. Vi får många ungdomar som har ett par universitetsår bakom sig. De behöver få fortsätta sin utbildning, kontrollera var de står i kunskapsnivå. I vissa fall kan de stå över våra motsvarande utbildningar, i vissa fall har de inte samma grund. Ungdomarna måste slussas in för att kunna utbilda sig färdigt. Vi har en oerhörd brist på arbetskraft på alla nivåer, inte minst på välutbildad arbetskraft. Dit räknar jag också yrken som svarvare, svetsare, osv. Det finns en del bra projekt i Sverige, bl.a. i Motala, där man samlar upp människor inom vården och försöker snabbt anpassa dem, utbilda dem och slussa in dem i vården. Det har visat sig att det går bra. Det har funnits hinder på vägen, men i alla fall har det gått bra. Men så mycket har det inte hänt under senare år, trots vetskap om alla högutbildade diskare och städare som vi har. Kommunerna sägs vara proppen för att få sådana som har fått asyl ut i arbete. Ibland verkar det som att kommunerna inte vill. Samtidigt har man släppt på kraven på bostäder och utbildning. Då borde det gå bättre. Tidigare skyllde man i Sverige på att invandrarna tog arbete för oss och för våra ungdomar. Nu är det väl bostäder det gäller. Men man måste vara väldigt observant. Det är inte därför de har kommit hit, utan de har kommit hit därför att de inte har någon annan möjlighet. Vi talar mycket om arbetskraftsinvandring, vilket också statsrådet nämnde. Det känns inte bra för flyktingarna när man säger att de inte får arbeta, när vi har sådant behov av arbetskraft att vi funderar på att gå ut och ragga folk. Det kan inte vara någon mening med det. Vi har t.ex. tagit emot 9000 norrmän. Vi har ju fri arbetsförmedling, så det är inget fel på det, men det har inte på långa vägar täckt det behov av arbetskraft som vi har. Jag vill efterlysa ytterligare insatser på detta område och krav på arbetsgivare. Vi har möjligheter att ställa sådana krav härifrån.